Herr talman! Makt korrumperar, sägs det. Det finns mycket sanning i det uttrycket. I slutna samhällen är korrumperade makthavare snarare regel än undantag. Risken för upptäckt och straff minskar ju ju högre upp man kommer i hierarkin. I ett öppet samhälle som det svenska förhåller det sig annorlunda. Där kommer allt fuffens som makthavarna har för sig förr eller senare upp till ytan. De missförhållanden inom det statliga Vägverket som nu kommer i dagen är ett bra exempel på detta. En öppen och effektiv granskning av makten och dess utövare är en av de viktigaste grundbultarna i ett demokratiskt samhälle och för en levande demokrati. Det är viktigt att makthavarna granskas kontinuerligt och att det finns granskare som törs granska. I vårt land finns det ett ganska finmaskigt nätverk av granskare som oberoende av varandra har uppgiften att syna makten och myndighetsutövningen i sömmarna. Riksrevisionsverket, Riksdagens revisorer och vårt unika JO-ämbete är väsentliga delar av detta nätverk. Den viktigaste förutsättningen för en effektiv granskning av makthavarana och deras ämbetsutövning är dock att vi har många fria och fristående medier. Den i det svenska folkdjupet väl förankrade offentlighetsprincipen i kombination med seriösa orädda och grävande journalister är den bästa garantin mot maktmissbruk. De kan vända ut och in på vad som sker i maktens korridorer på olika nivåer. KU:s uppgift som granskare av regeringsmakten skall inte heller undervärderas. Den utgör en viktig del av den demokratiska kontrollen. KU:s granskning av den högsta makten har under årens lopp kommit att bli alltmer uppmärksammad. KU har blivit ett begrepp hos den svenska allmänheten. Det förpliktigar naturligtvis. När jag i början av 1970-talet valdes till riksdagsledamot och inträdde i konstitutionsutskottet var granskningsbetänkandena ganska tunna. Dechargedebatterna, som de hette på den tiden, var korta och inte speciellt heta. Sedan dess har emellertid KU:s granskning förändrats avsevärt. Årets granskningsbetänkande är ett av de mest omfattande någonsin. KU:s granskningsuppgift som den kommer till uttryck i regeringsformen 12 kap. 1 § är dock densamma som förut. Utskottets uppgift är att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handledning. Att granska regeringens och statsrådens göranden och låtanden är naturligtvis mot denna bakgrund en mycket grannlaga uppgift. Det mödosamma arbete som KU lägger ner i sin årliga granskning har enligt min mening stor betydelse för allmänhetens rätt till insyn i regeringsarbetet och för den demokratiska processen. Jag vill här också ta tillfället i akt och tacka vårt mycket kompetenta kansli för insatserna i årets granskning. Det är ingen tvekan om att en så omfattande granskning inte hade kunnat göras om vi inte hade haft ett mycket kvalificerat kansli bakom oss. Årets betänkande innehåller 21 reservationer. Det kan verka mycket. Det förtjänar dock att framhållas att det finns mycket av samsyn mellan riksdagspartierna i de konstitutionella frågorna. En väsentlig fråga i vårt granskningsarbete har varit att undersöka hur det går med jämställdhetssträvandena inom regeringskansliet. Vi kan konstatera att situationen alltjämt är otillfredsställande när det gäller både personalsammansättning och lönenivåer. Vad beträffar kansliråd har det skett en klar förbättring när det gäller kvinnornas löner. Men när det gäller den betydligt större gruppen kvinnliga departementssekreterare förhåller det sig tvärtom; där har det skett en försämring. Enligt utskottet är det angeläget att arbetet för jämställdhet intensifieras i dessa avseenden. KU har sedan länge särskilt granskat kommittéväsendet från jämställdhetssynpunkt. Årets genomlysning av situationen ger närmast en beklämmande bild. Många statsråd i den borgerliga regeringen talade vitt och brett om vikten av flera kvinnor i statliga kommittéer utan att ha åstadkommit ett enda dyft. Vi har i tidigare granskningar påtalat vikten av att andelen kvinnor bland sakkunniga och framför allt ordförande bör öka. Vi kan nu konstatera att det kvinnliga inslaget i båda dessa grupper minskat. Också sett ur perspektivet jämställdhet ledde alltså Carl Bildts regeringsperiod till en tillbakagång i detta avseende. Statsråd i den nuvarande regeringen håller också flammande tal om jämställdhet. Utskottet utgår därför ifrån att andelen kvinnor bland sakkunniga och ordförande i statliga kommittéer som regeringen ensam bestämmer om kommer att öka. Jag hoppas att Mona Sahlin och kamraterna i Rosenbad hör mig när jag nu säger: Räkna med kritik från utskottet om ni inte åstadkommer ett ordentligt trendbrott i den f.d. borgerliga regeringens jämställdhetspolitik. I granskningsbetänkandet riktas hård kritik mot ett par statsråd i den f.d. borgerliga regeringen. Den som tar del av utskottets redovisning kommer att finna att den kritik som riktas mot dessa statsråd är berättigad. F.d. statsminister Carl Bildt är den som får den hårdaste kritiken. Han får kritik bl.a. därför att han på ett otillbörligt sätt försökte blanda sig i utskottets granskningsarbete. Jag har deltagit i KU:s arbete i ungefär 20 år. Aldrig tidigare har det förekommit att en statsminister eller ett statsråd på ett så flagrant sätt försökt lägga sig i konstitutionsutskottets arbete. Det är beklagligt att moderaterna i utskottet inte hade kurage nog att som alla övriga partier i utskottet ta avstånd från Carl Bildts klumpiga handlingssätt i det här fallet. Jag vill gärna tro att utskottets ledamöter oavsett partifärg är besjälade av att objektivt och med bevarad integritet syna regeringens fögderi. Det är alltjämt mitt bestående intryck från många års arbete i utskottet. Det finns alltid, och det måste man som KU ledamot alltid ha klart för sig, en gräns för den politiska gråzonen i granskningsarbetet som inte kan överträdas om utskottet vill förbli trovärdigt. Enligt min mening har KU genom åren på ett hedervärt sätt klarat den gränsdragningen. Men trovärdigheten kräver också att man som granskare har modet att kritisera egna statsråd när de har gått för långt. Har man inte det modet, då är man en dålig granskare. Det finns exempel i årets granskningsbetänkande där modet kunde ha varit större Jag tror vidare att ett par av de statsråd som har varit föremål för KU:s granskning hade vunnit på att medge att man borde ha handlat annorlunda än som skedde. Carl Bildt borde t.ex. ha medgivit att brevet till KU om att ta itu med sin ordförande var ett misstag. Han skulle naturligtvis inte heller som statsminister ha varit så slarvig som han var i sina uttalanden på borggården den 9 augusti 1994 om svensk underrättelseverksamhet mot Sovjetunionen på 1950-talet. Han borde likaså ha kunnat medge att brevet till Boris Jeltsin naturligtvis skulle ha dragits i Utrikesnämnden. Det är min absoluta övertygelse att utskottet hade beaktat en sådan öppenhet och uppriktighet från f.d. statsminister Carl Bildts sida. Han, liksom alla andra, är inte ofelbar. Även en statsminister kan göra fel och bör kunna erkänna att ett annat handlingssätt hade varit bättre. Det kan som jag ser det inte vara en uppgift för KU i första hand att till varje pris nagla fast ett felande statsråd vid väggen för att vinna en och annan politisk poäng. Viktigare för KU är att uttala sig så i granskningsarbetet att statsråden får klart för sig var gränserna går så att begångna fel inte återupprepas. Ett sådant synsätt på granskningen förutsätter naturligtvis också att den som blivit granskad tar till sig kritiken för framtiden och handlar därefter. Men då kan man inte sitta i London eller Washington och telegrafera hem och förklara sig ofelbar och utsatt för en politisk vendetta. Då har man inte förstått granskningens syfte och allvar. Ett statsråd som flagrant brustit i omdöme eller begått allvarliga fel med konstitutionell anknytning kan naturligtvis inte undgå kritik. Men vår uppgift som granskare måste ändå i första hand vara att bidra till att förbättra rutiner och praxis. Vår granskning skall i första hand tjäna ett viktigt preventivt syfte. Efter varje års granskning finns det alltid de som anser att KU:s ställningstaganden inte är invändningsfria. Det ligger måhända i sakens natur att det är så. Jag har dock svårt att förstå att de uppgifter som åligger konstitutionsutskottet skulle kunna utföras mindre invändningsfritt av några andra.

Vi har redan talat om detta och kommer inom kort att påbörja en sådan diskussion. Jag yrkar bifall till utskottets anmälan.

Herr talman! Dechargedebatterna infaller regelbundet i slutet av maj. Det är nu ett år sedan vi senast stod här och diskuterade göranden och låtanden hos den tidigare regeringen. Jag inledde den gången med att göra några principiella anmärkningar när det gäller KU har anledning att vara kritiskt mot sig självt, sade Kurt Ove Johansson, för att se om man kan förbättra förhållandena eller situationen för framtiden. Det finns kanske anledning att upprepa de principiella betänkligheter som jag för ett år sedan gav uttryck för. Problemet är självfallet att vi i vårt granskningsarbete befinner oss någonstans i gränslandet mellan politik och juridik. Situationen har sedan förra året förändrats på så sätt, att majoritetsförhållandena nu är andra. Med så mycket större eftertryck kan jag då säga att den kritik som jag förde fram för ett år sedan, när vi själva kunde räkna med en majoritet i kammaren, står sig i dag. Därigenom borde den också få ökad tyngd. Den stora svagheten är givetvis partipolitiseringen, som vi möter varje år. Alldeles oavsett hur vi försöker att linda in detta måste vi erkänna att det finns en klar partipolitisering. Detta är förvisso inte någonting nytt i konstitutionsutskottets historia. Politiseringen av anmärkningsförfarandet började redan under ståndsriksdagens tid. Varje form av kritik kom snart att uppfattas som en politisk prickning, och successivt kom utskottsanmärkningarna också att mottas med allt mindre respekt. Under årens lopp har det framförts en rad olika förslag som har syftat till att effektivisera och avpolitisera granskningen.

För riksdagen och de granskande riksdagspolitikerna måste det naturligtvis vara svårt att undvika partipolitiska synpunkter och taktiska överväganden. Nils Andréns förslag till en avdramatiserad och samtidigt effektiviserad kontroll var att granskningen skulle utföras av en "konstitutionsutskottets ombudsman", en hög och oväldig ämbetsman. Denne skulle på riksdagens uppdrag och på utskottets vägnar granska administrativ praxis i kanslihuset, och granskningen skulle sedan publiceras på samma sätt som i dag sker med JO:s ämbetsberättelse. Detta är ett förslag, som - synes det mig - ligger ganska nära tanken på ett särskilt granskningsråd, som väl då skulle bestå av höga jurister, såsom har förts fram i en tidningsartikel av Widar Andersson och som en annan ledamot av denna kammare, Bengt Harding Olsson, sedan har givit sitt stöd. Jag är inte säker på att det skulle lösa så många problem om vi hade en konstitutionsutskottets ombudsman eller om vi hade ett särskilt granskningsråd.

Det är dessutom ytterst sällan som meningarna går isär när det gäller den s.k. reciten, dvs. just faktaframplockandet. Där brukar det råda stor enighet om vad som skall stå i betänkandet. Kanske ligger det största felet i stället i att konstitutionsutskottet nu känner sig nödsakat att också komma med en betygsättning, som sedan skall bli föremål för riksdagens omröstning. Ingen kritik, viss kritik, kan ej undgå kritik, olämpligt, etc. - det är sådana omdömen som brukar fällas i utskottets bedömning. Men vi kan observera att någon fast betygsskala förvisso inte finns. Behövs den här betygsättningen över huvud taget? Det är här som partipolitiseringen sätter in och som de tillfälliga majoritetsförhållandena blir avgörande för riksdagens votum. Hur riksdagen röstar får inte heller några direkta konsekvenser för det f.d. eller nuvarande statsråd som blir föremål för anmärkning. Är lösningen på våra problem kanske så enkel att konstitutionsutskottet bör avstå från att göra en direkt bedömning och i stället låta de fakta som har tagits fram tala för sig själva, till rättelse för framtiden? Detta är ju faktiskt vad som redan sker i fråga om mycket av granskningen av regeringens administrativa praxis, som ju till större delen har avpolitiserats och som förvisso är av stor betydelse när det gäller att förbättra rutinerna för framtiden. Kanske borde konstitutionsutskottet också vara betydligt hårdare vid bedömningen av de anmälningar som kommer in till utskottet. Kanske skulle vi där gemensamt försöka sovra betydligt mer än vad som nu sker. Vad beror då detta på? Ja, kanske beror det på att det numera är många icke-KU-medlemmar som kommer med anmälningar. Tidigare var det i regel enbart KU-medlemmar som förde fram anmälningar till utskottet. Det hade måhända en viss återhållande effekt, i varje fall när det gällde s.k. okynnesanmälningar. Men all right - vi lever inte i den bästa av världar. Det här var bara ett litet bidrag till diskussionen om hur man skulle kunna lösa några av de problem som utskottet har att dras med. Låt mig nu återgå till den krassa verkligheten och se på årets granskningsbetänkande. Det präglas förvisso av att vi just nu befinner oss i en skarv. Majoritetsförhållandena i riksdagen har förändrats, och socialdemokraterna utnyttjar nu gärna sin nyvunna styrka till att med främst kommunisters och miljöpartisters hjälp försöka "sätta dit" sina motståndare - och då främst de f.d. moderata statsråden - detta också i sådana frågor där man inte lyckades under förra mandatperioden. Det har närmast varit fråga om vad man skulle kunna karakterisera som en förföljelse av Carl Bildt och Ulf Dinkelspiel, och jag måste säga redan nu att angreppen på Ulf Dinkelspiel hör till de tarvligaste som har skådats i riksdagen. Här har anständighetens gräns förvisso överträtts. Det här kompletteras med påhopp på Per Unckel och Per Westerberg. ordföranden Thage G Petersons agerande är gamla bekanta. Men det är ont om nytt vin i de gamla läglarna, och i vilket fall som helst är det här vinet inte särskilt välsmakande. Det finns all anledning att på alla punkter avvisa den dåligt underbyggda kritiken. Jag vill också konstatera att två av de frågor som har tagits upp kan sägas vara av närmast ideologisk betydelse. Det gäller Volvo-Renault-affären där den socialdemokratiska bedömningen med så mycket politisk inblandning som möjligt ligger ljusår från den borgerliga uppfattningen att staten har sitt ansvarsområde och att det enskilda näringslivet har sitt och att man inte i onödan skall klampa in på det fält som det enskilda näringslivet har att förvalta. Den andra principiella frågan av större vikt gäller statsrådens förmögenhetsförhållanden. Ifrån majoritetens sida är man tydligen beredd att helt diskriminera och diskvalificera som blivande statsråd de personer som har råkat förvalta sitt pund väl och som har en förmögenhet att falla tillbaka på. Herr talman! Jag ber att få återkomma senare till de speciella yrkanden under de särskilda punkterna. Jag vill bara avsluta med att säga att den kritik som har förekommit inte är särskilt väl underbyggd.
Herr talman! Det är litet synd att Birger Hagårds anförande var något ojämnt. Jag tycker att den första delen av Birger Hagårds anförande var mycket konstruktiv. Han ville i fortsättningen diskutera t.ex. KU:s betygsättning o.d. i betänkandet. Det fanns också en del andra uppslag i den första delen av Birger Hagårds anförande som jag tycker kan vara beaktansvärda. Jag vill gärna säga att vi har delade meningar om det är så att Birger Hagård menar att en juristkommission eller speciellt utsedda jurister skulle kunna klara uppgiften att granska regeringen på ett bättre sätt än konstitutionsutskottet. Det tror jag inte särskilt mycket på. Som jag sade fanns det dock en del uppslag i Birger Hagårds anförande som det är värt att fundera vidare på. Precis som jag sade i mitt inledningsanförande kommer det också att ske. Däremot tycker jag att det var beklagligt att höra den andra delen av Birger Hagårds anförande. På gammalt känt maner försöker han hävda att så fort man kritiserar ett borgerligt statsråd är man ute efter en politisk vendetta. Så är det naturligtvis inte. Jag tror att alla som vill ta sig den tid det tar att gå igenom konstitutionsutskottets betänkande kommer att finna att den kritik som majoriteten har enat sig om mot de borgerliga statsråden verkligen är berättigad. Det finns goda sakskäl för den kritiken. Jag tror således att när man tittar på konstitutionsutskottets betänkande skall man också uppmärksamma att det inte är så som Birger Hagård påstår att det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som nu i maktskiftets tidevarv försöker ta hämnd på en tidigare borgerlig regering. Det visar sig att i ett par väsentliga fall är det inte bara Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som står bakom reservationerna utan också Folkpartiet och Centerpartiet.
Herr talman! Jag tackar Kurt Ove Johansson för att han tydligen är seriöst beredd att diskutera de problem som vi kan få i KU. Jag vill bara rätta honom på en punkt. Jag sade inte att en juristkommission var att föredra. Tvärtom framhöll jag att det jobbet sköter våra utmärkta föredragande alldeles perfekt. På det området är vi nog ense. Det är ingen tvekan om att vi ännu inte har kommit dithän att vi kan sätta oss ovanpå och granska neråt vad som har hänt i regeringen. Här har partipolitiseringen tagit vid. Till skillnad från Kurt Ove Johansson är det för mig helt uppenbart att vi, som jag sade, befinner oss i en skarv. Majoritetsförhållandena har ändrats. Detta tar sig klara uttryck även i de skrivningar som har gjorts. Det finns anledning att återkomma till detta under de olika punkter som här är uppsatta.
Herr talman! Jag vidhåller fortfarande att Birger Hagårds historieskrivning är fullkomligt fel när han alltså säger att det skulle vara fråga om någon politisk vendetta från ett par partiers sida och att det nu skulle få möjlighet att påverka utskottets skrivningar. I de fall där kritiken är som allra hårdast, Birger Hagård, är det inte bara Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som står bakom kritiken. Den kritiken står även Birger Hagårds partis tidigare regeringskamrater bakom. Både Folkpartiet och Centerpartiet står bakom den kritiken. En sak som jag finner vara mycket anmärkningsvärd och som medförde att jag tyckte att vi har rätt att ställa vissa krav även på dem som granskar, är att när det t.ex. gällde det brev till Saddam Hussein som Ingvar Carlsson skrev för några år sedan stod Birger Hagårds parti bakom en ganska skarp skrivning. Man tyckte att det skulle dras i Utrikesnämnden. När det nu gäller brevet till Jeltsin, visar det sig att Birger Hagård helt plötsligt tycker att det inte hade någon dignitet alls och att det brevet över huvud taget inte skulle behöva dras i Utrikesnämnden. Denna inkonsekvens i granskningen tycker jag att Birger Hagård skall ta till sig. Det är fel och en falsk historieskrivning att prata om politisk vendetta när Birger Hagård i så väsentliga avseenden gör helt om i sitt granskningsarbete. När man gör det, Birger Hagård, är man en dålig granskare. Därför hoppas jag att vi som har skyldigheten att granska, också har den ryggrad som behövs när det finns fog att kritisera våra egna partikamrater.
Herr talman! I ett par fall är det riktigt att det också finns andra partier än vänsterpartierna som står bakom kritiken. Men det är snarast ett problem för dessa partier och inte så mycket för mig eller för oss moderater. Jag vill bara erinra om skillnaden mellan brevet till Jeltsin och till Saddam Hussein. Brevet till Saddam Hussein var förvisso en sensation. Det var något nytt som inträffade. Däremot var brevet till Jeltsin bara ett led i en pågående ubåtsdialog.

Herr talman! På KU:s initiativ beslöt riksdagen i höstas att regeringen skall förse fackutskotten med information om EU:s blivande lagar på ett så tidigt stadium att en offentlig diskussion hinns med och fortfarande kan påverka utvecklingen. Helst redan innan EU-kommissionen har lämnat ett förslag bör talmannen få det för distribution till relevant fackutskott som kan yttra sig till EU-nämnden och därmed ge denna både sakkunskap och framförhållning. Det är begripligt om det har varit svårt att klara detta uppdrag på en gång. Jag utgår från att KU i fortsättningen kommer att granska de rutiner som regeringen bygger upp härför i samband med den administrativa granskningen. Herr talman! Enligt grundlagen granskar KU statsrådens tjänsteutövning. Vi granskar inte riksdagens ledamöter, talmän, generaldirektörer, tjänstemän, regeringsrådgivare eller ambassadörer. Jag tror dess värre att mycket få människor i vårt land vet om detta. De spektakulära offentliga utfrågningarna som intresserar massmedierna brukar regelmässigt fokuseras på personer som utskottet har bett komma för att belysa ett statsråds tjänsteutövning. Det verkar helt felaktigt som om det var de inbjudna personerna som sitter på de anklagades bänk. Man kan få läsa i massmedierna att den eller den talmannen eller styrelseordföranden nu skall "stå till svars för sina handlingar i KU". Det förekommer också indignerade artiklar om att KU minsann låter bli att pricka sig självt och att KU friar diverse medborgare - som alla har det gemensamt att de inte är statsråd och därmed inte föremål för KU:s granskning. Inte ens den förre statsministern tycks vara medveten om vilka regler som gäller för KU, när han skriver brev och kräver att utskottet skall granska sin egen ordförande. Det här är ett enormt pedagogiskt problem, eftersom missuppfattningarna tycks så fast rotade att man inte är öppen för sakargument. Jag anser att vi i KU verkligen måste ta itu med en diskussion om hur vi skall kunna göra klart för alla vilken KU:s uppgift är och vad vi faktiskt enligt grundlagen är förhindrade att syssla med. Det är väldigt viktigt att vi i KU tar fasta på det. Det har varit intressant att lyssna på debatten om hur vi skall granska oss själva och ta till oss kritik, men det här centrala måste vi göra klart, så att varenda journalist, varenda medborgare i Sverige inser att vi har en viktig uppgift men att vi inte har i uppgift att granska någon annan än statsråden. Centerpartiet kritiserar både den regering som vi har ingått i och den nuvarande på några punkter, men vi friar hellre än vi fäller. Jag tänker här göra en kort sammanfattning av Centerns inställning. För att spara tid kommer jag inte att delta i debatten kring dessa ärenden. Jag kommer bara att delta i debatten om Öresundsbron och de EU-ärenden som jag själv har tagit upp. Centern anser att Carl Bildt borde ha samrått med Utrikesnämnden innan han sände brev med anklagelser till Rysslands president. Vare sig det handlar om minkar eller inte så bör inte ett parti skicka brev med betydelse för landets förhållande till främmande makt utan att förankra det i riksdagen. Vi tycker vidare att den förra socialdemokratiska regeringen har brustit i ägaransvar när det gäller Nordbanken. Kjell-Olof Feldt medgav att man improviserade. Jag anser också att det är märkligt att man inte utarbetade en affärsidé för vad staten ville med sitt ägarskap. När det gäller anklagelserna i Volvo-Renaultaffären, dels för att den borgerliga regeringen visste för mycket och dels för att man visste för litet, tycker jag att slutsatsen blir att det ibland är bäst att låta storföretagen sköta sig själva. Jag tycker att den socialdemokratiska regeringen har anklagats helt i onödan vad gäller metoderna att nominera ämbetsmän till höga EU-poster. Man följer ju ett välkänt mönster, t.ex. tillämpat av Moderaterna när de överraskade de flesta med utnämningen av Sveriges representant i EES övervakningsorgan, vår dittills högsta EU-ämbetsman. Den borgerliga regeringen övertog rutiner för upphandling av konsulter, rutiner som präglats av en annan lag om offentlig upphandling än den som gäller nu. Det finns ingen anledning att anmärka på hur t.ex. Per Unckel försökt komma till rätta med problemen. Jag tycker att Carl Bildt handlade klokt när han på borggården också officiellt medgav att Sverige stött den estniska frihetskampen under 50-talet. Även om praxis då krävde en dementi från svensk sida, är det ingenting att skämmas för. Jag tror att ökad öppenhet är en förutsättning för att förtroendet mellan länder skall öka. Till sist, herr talman!

Herr talman! Jag begärde replik med anledning av det sista Birgitta Hambraeus tog upp, nämligen det hon sade om Ulf Dinkelspiel. Jag vill nog gärna göra kammaren uppmärksam på att det vi har granskat i årets betänkande inte är Ulf Dinkelspiel, utan vad vi har granskat i årets betänkande är statsråds förmögenhetsförhållanden och vilka konsekvenser detta kan ha på regeringsutövningen. Vår utgångspunkt i den granskningen har gällt 6 kap. 9 § andra stycket i regeringsformen. Vi har tidigare i utskottsgranskningen mellan partierna varit överens om att det yttersta formella ansvaret för att statsråden uppfyller kraven i 6 kap. 9 § andra stycket i regeringsformen ligger hos statsministern. Vi har dessutom varit överens om att statsråds förmögenhetsinnehav kan medföra intressekonflikter och att det är nödvändigt att vidta försiktighetsåtgärder, så att inte allmänhetens förtroende för statsråden och regeringsutövningen rubbas. Det är alltså detta som har legat till grund för konstitutionsutskottets granskning den här gången. Jag märker i debatten att det finns ledamöter som hela tiden hänvisar till Ulf Dinkelspiel, men det är inte honom personligen som granskningen har gått ut på, utan granskningen har gällt huruvida Carl Bildt när han bildade sin regering verkligen levde upp till vad som stadgas i 6 kap. 9 § andra stycket regeringsformen. På den punkten har vi i vår granskning kommit fram till att Carl Bildt tog litet för lättvindigt på den här uppgiften. Jag tänker inte nu fördjupa mig särskilt mycket mer i den här debatten, eftersom frågan kommer upp i ett annat sammanhang under dagen.

Herr talman! Konstitutionsutskottets roll är att granska och vid behov ifrågasätta regeringens och statsrådens åtgärder. Det är en nödvändig uppgift i en demokrati, och den bör utövas med konsekvens och med strävan efter rimlighet och saklighet i bedömningarna. Jag vill också här rikta ett tack till kansliet, som gör sitt bästa för att utskottet skall klara den uppgiften. Det är allvarligt när KU:s förmåga att fylla denna roll med innehåll ifrågasätts. Enligt min mening finns det fog för mycket av den kritik som har riktats mot KU:s, eller majoritetens i KU:s, sätt att arbeta. Med "majoritet" avser jag då inte bara den majoritet som kan förknippas med den för ögonblicket sittande regeringen. Problemet är mer övergripande och kan beskrivas på olika sätt. En del har talat om KU som ett forum för personliga och politiska vendettor. Andra har konstaterat att partipolitiseringen generellt har gått för långt. KU är inget vanligt utskott. Det skall, åtminstone i granskningsarbetet, vara det utskott som är minst partipolitiserat, men det framstår just i samband med granskningsarbetet som det mest partipolitiserade i hela riksdagen. Vi har redan fått illustrationer av detta i dagens debatt. Det inger naturligtvis inte förtroende när parti A:s ledamöter aldrig skriver under på kritik mot statsråd från andra partier än parti B och alltid finner att statsråd från det egna partiet uppträtt föredömligt. Det inger inte heller förtroende när parti B:s ledamöter gör precis likadant, fast tvärtom. Om detta mönster skall vara det normala, behövs inte KU-granskningen alls. Det räcker i så fall med en stämpeldyna eller möjligen två. Jag vill inte med detta påstå att vissa partier alltid uppträder mindre rekommendabelt än andra. Det vore att förvandla ett allvarligt problem just till en fråga om partipolitisering. Därför tror jag inte heller att det är någon som helst lösning på problemet att - som Widar Andersson har framkastat - låta mindre partier bli överrepresenterade i KU. Det finns ingen garanti för att jag och andra som företräder partier som för ögonblicket är mindre än vi tycker att vi skulle vara skulle uppträda mer oväldigt än andra. Vad det i stället gäller är att skapa en starkare känsla hos alla KU ledamöter för att de åtminstone i granskningsarbetet har hela riksdagens uppdrag. I stället för att ge vissa partier en starkare ställning i KU skulle man möjligen kunna se över formerna för hur ledamöterna över lag utses. Utan att här lägga fram något förslag vill jag påminna om det system som tillämpas när man utser tryckfrihetsjury - den ena parten har då rätt att protestera mot ett visst antal juryledamöter. Kanske är det här svårt att tillämpa i riksdagen, men kanske kunde man tänka sig ett annorlunda nomineringsförfarande just vad gäller KU eller för den del av KU:s arbete som gäller just granskningen, i syfte att tillförsäkra sig ett aktivt stöd av större delen av riksdagen. En annan tanke som har kastats fram är att en särskild granskningsnämnd inrättas och att denna t.ex. skulle kunna förbereda delar av granskningsarbetet. Jag tycker också att de synpunkter som Birger Hagård utvecklade i fråga om det betygssystem som inte finns men som ändå uppfattas som ett betygssystem är tänkvärda. Herr talman! Jag, Margitta Edgren och Birgit Friggebo skall senare återkomma till mina och Folkpartiet liberalernas synpunkter på några av de konkreta ärenden som har varit uppe till granskning i år. Jag vill nu bara lämna några övergripande kommentarer. Kurt Ove Johansson har försökt framställa årets granskningsbetänkande som en enda lång vidräkning med regeringen Bildt, för att inte säga med förutvarande statsministern själv. Jag accepterar inte att de synpunkter som vi har framfört från Folkpartiets sida utnyttjas i något slags kampanj av Kurt Ove Johansson. Att två eller flera partier i en viss fråga hamnar på samma ståndpunkt betyder inte automatiskt att man har samma syften eller utgångspunkter. När det gäller det s.k. Jeltsinbrevet har vi alla haft att utgå från regeringsformen, där det stadgas att utrikesärenden av större vikt skall föredras i Utrikesnämnden. Man kan alltid diskutera när ett ärende är så beskaffat att det blir av större vikt, men även reservanterna från Moderata samlingspartiet uttrycker sig ju så att de inte helt utesluter tanken att detta brev skulle kunna vara av det slag som regeringsformen säger borde föredras i Utrikesnämnden. Carlsson ett brev till Saddam Hussein under Kuwaitkriget. Den gången fann både Folkpartiets, Centerns och Moderaternas ledamöter i KU - jag var inte med själv - att detta brev borde ha blivit föremål för överläggning i Utrikesnämnden. Socialdemokraterna fann den gången att allt hade varit i sin ordning och att inget skäl till kritik fanns. När Folkpartiet liberalernas ledamöter i KU denna gång hävdar att Jeltsinbrevet borde ha diskuterats i Utrikesnämnden är det inte i avsikten att i största allmänhet komma åt Carl Bildt eller den förra regeringen, vars allmänna handlag med utrikesfrågorna och i synnerhet dem som har gällt Ryssland och Baltikum vi finner mer förtroendeingivande än den nuvarande regeringens, utan endast att visa konsekvens i förhållande till den uppfattning som vi uttryckte för fyra år sedan. Som framgått av pressen var de moderata ledamöterna i KU mycket nära att instämma i dessa synpunkter. Vid presskonferensen om KU:s granskningsbetänkande påpekade jag själv, utan att jag hörde några protester, att det var fråga om en mycket lång enig skrivning i sakfrågan och att egentligen endast slutsatsen eller sammanfattningen avvek. Vi har sedan fått veta att den moderata reservationen avses täcka en större del av texten än vad som framgick av det material som då hade offentliggjorts. Även med kännedom om den upplysningen kvarstår dock mitt intryck att meningsskiljaktigheten i sak inte är så oerhört stor. När Kurt Ove Johansson förtjust konstaterar att också Folkpartiet och Centern har synpunkter på det här brevet borde han fundera över sin egen trovärdighet. Den hade varit betydligt större, om han själv 1991 hade förmått uttrycka samma synpunkter på Ingvar Carlssons brev till Saddam Hussein. Det gjorde han nu inte. Det vore bra om Kurt Ove Johansson i denna debatt klargjorde, om det går, varför det som var fel Också när det gäller Carl Bildts brev till KU med anledning av de olika uppgifter som häromåret spreds av Thage G Peterson kring Volvo-Renault-affären förefaller Kurt Ove Johansson vilja få det att framstå som om Folkpartiet liberalerna och Centern helt delar Socialdemokraternas synsätt och motiv. I själva verket har vi så att säga i den materiella sakfrågan, den om Thage G Petersons påståenden, betydande förståelse för den irritation som drev Carl Bildt när han skrev brevet till KU. Inte desto mindre tycker jag att dessa välmotiverade synpunkter borde ha framförts på ett annat sätt. KU:s integritet är naturligtvis en känslig sak och måste så vara för att vi inte skall glida in i en praxis med skrivelser från än det ena, än det andra statsrådet. Men dessa två aspekter av ett och samma problemkomplex måste hållas isär, även om den som försöker göra det givetvis utsätter sig för vissa risker. På dessa två punkter har vi tillhört en majoritet i KU som haft synpunkter på Carl Bildts agerande. På andra punkter tillhör vi den minoritet som finner att kritiken är obefogad och just ett uttryck för den form av överdriven partipolitisering av KU:s arbete som nu ifrågasatts, jag höll på att säga överallt utanför detta hus. Det mest anmärkningsvärda är den kritik som riktas mot att Bildt utsåg Ulf Dinkelspiel till statsråd utan att ta hänsyn till dennes speciella förmögenhetsförhållanden och den uppmärksamhet som dessa kunde skapa. "Försiktighetsåtgärder" hette det nyss i en replik från Kurt Ove Johansson. Jag undrar vad Carl Bildt egentligen skulle ha gjort om det inte var just att låta bli att utse Ulf Dinkelspiel. Vad är detta för slags inställning till människor och till politiska förtroendeuppdrag? Skulle en person vara diskvalificerad på förhand från en statsrådspost, trots att inget jäv kan påvisas och trots att ingen kritik i sak mot den aktuella personen antytts men bara därför att han eller hon är förmögen? Vilken typ av samhälle får vi, om en persons duglighet för en uppgift inte längre skall få vara avgörande när befattningen tillsätts? Herr talman! I ytterligare några frågor ingår Folkpartiet i en majoritet tillsammans med flera partier, bl.a. Socialdemokraterna och Moderaterna. Reservationer har där avgivits från helt andra håll. Det handlar i första hand om de punkter som gäller EU information. Jag skall inte nu fördjupa mig i detta utan bara konstatera att jag nog får det intrycket att det knappast hade varit möjligt att något material från regeringen inte skulle ha KU-anmälts av de mest inbitna på nej-sidan. Allt var fel i det som regeringen gjorde i dessa frågor, eftersom allt skulle vara fel. Det är ett slags överdriven partipolitisering, om än i en speciell form. Herr talman! Om kritiken mot konstitutionsutskottet fortsätter blir det enligt min uppfattning nödvändigt att se över både granskningens former och formerna för utseende av ledamöter, och det kommer då att handla om hela den politiska processens anseende. Det vore allvarligt om vi skulle hamna i det läget, men som jag uppfattar situationen är risken för detta ganska stor. Jag kommer senare att återkomma till enskilda delfrågor.
Herr talman! Jag tycker att det är litet grötmyndigt av en ledamot som har suttit i konstitutionsutskottet i några månader att gå ut med tvärsäkra ståndpunkter om hur arbetet i konstitutionsutskottet skall bedrivas. Håkan Holmberg hade i och för sig varit en farlig motståndare, om kunskaperna om KU hade stått väl i proportion till självsäkerheten, men så är ju ingalunda fallet. Jag tror nog att Håkan Holmberg när det gäller KU:s arbetssätt skulle tjäna oerhört mycket på att sänka tonläget något. Jag måste när det gäller brevet till Saddam Hussein berätta för Håkan Holmberg att han tyvärr på den punkten har helt fel. Det var inte så att socialdemokraterna i konstitutionsutskottet bara sade att det inte fanns anledning att ha några synpunkter på Ingvar Carlssons brev till Saddam Hussein. Jag skulle nog rekommendera Håkan Holmberg att se efter i handlingarna vad som egentligen sades. Utrikesministern Sten Andersson sade att det hade varit en fördel om Ingvar Carlssons brev hade föredragits i Utrikesnämnden, och konstitutionsutskottets socialdemokratiska grupp hade precis samma uppfattning. Håkan Holmberg är alltså egentligen ganska dåligt informerad om vad som sades från den socialdemokratiska sidan när det gäller Ingvar Carlssons brev till Saddam Hussein. Jag tycker faktiskt att Håkan Holmberg skulle tjäna på att se igenom de berörda handlingarna ytterligare någon gång.
Herr talman! Det är visserligen sant att jag inte har suttit i konstitutionsutskottet lika länge som Kurt Ove Johansson, men jag är inte alldeles övertygad om att det nödvändigtvis är till nackdel. Det kan också vara så att man, om man sitter mycket länge i ett utskott, kommer in i ett slags rutin där man reagerar reflexmässigt på annat än de sakförhållanden som man har att granska, t.ex. partifärgen på de statsråd som det råkar vara fråga om. Jag väntade länge på substansen i det som Kurt Ove Johansson sade om grötmyndighet osv., och den kom så småningom fram i samband med brevet till Saddam Hussein. Den operativa meningen, det som hela utlåtandet från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet landar på, är att någon kritik mot regeringen inte är befogad. Jag tycker att detta är tydligt nog. Man gjorde en annan bedömning av detta brev än vad man har gjort av det brev som nu är aktuellt. Detta betyder inte att dessa brev är alldeles identiska vad gäller graden av komplikation i förhållande till regeringsformen osv. Man kan diskutera mycket länge och försöka göra olika nyanseringar av vad olika formuleringar i breven och i utlåtandena från utskottet den gången och i år egentligen betyder. För allmänheten tror jag att detta praktiskt taget enbart skulle framstå som hårklyverier. Vad det är fråga om är att vi här har två tämligen likartade situationer, där socialdemokraterna 1991 tyckte att allt var i sin ordning och 1994 tycker att det är precis tvärtom.
Herr talman! Nej, Håkan Holmberg, det är inte fel att det kommer in nytt blod i konstitutionsutskottet. Men när man är ny i konstitutionsutskottet - om man har suttit där i sju månader - bör man nog vara lite ödmjuk inför uppgiften. Jag har förvisso suttit i snart 20 år i konstitutionsutskottet, men jag har blivit allt ödmjukare inför uppgiften ju längre tid som har gått. Det hade varit snyggt om det så småningom hade satt sin prägel även på Håkan Holmberg. Det är riktigt som Håkan Holmberg säger att man skall skilja mellan äpplen och päron. Man skall skilja agnarna från vetet, som det heter. Han kom själv in på att det fanns en viss skillnad mellan brevet till Saddam Hussein och Carl Bildts brev till Jeltsin. Det är helt riktigt. Det brev som gällde Saddam Hussein hade tidigare i ett frågesvar behandlats av utrikesminister Sten Andersson. Det som är det intressanta i det sammanhanget är att brevet som Ingvar Carlsson sedermera sände till Saddam Hussein hade det innehåll som utrikesministern hade redovisat i kammaren i ett frågesvar. Det är det som är intressant. Det var alltså ingen skillnad mellan Mellanösternpolitiken i brevet och den Mellanösternpolitik som riksdagen hade uttalat. Det är det som är skillnaden. Folkpartiet och Socialdemokraterna står bakom samma skrivning i konstitutionsutskottet när det gäller kritik av Carl Bildt. Jag tycker att det är litet konstigt att Håkan Holmberg vill framställa det på det sättet att det skulle vara en hederligare kritik från Folkpartiets sida är från Socialdemokraternas sida. Ni vill inte komma åt Carl Bildt, men vi skulle alltså vilja göra det. Det är ett tankefel hos Håkan Holmberg på den punkten.
Herr talman! Det är nästan rörande att höra Kurt Ove Johansson tala om ödmjukhet. Jag reagerade mot hans försök att utan vidare bunta ihop Folkpartiet och även Centerpartiet med sitt eget parti - det har skett i tidningsintervjuer och liknande - på de punkter där vi har landat på samma ståndpunkter. Jag tycker att det är ganska rimligt att man reagerar mot det, därför att det är helt uppenbart att förutsättningarna är olika av precis de skäl vi var inne på i det förra replikskiftet. Vad det handlar om är huruvida man i första hand vill försöka vara konsekvent i bedömningen av tämligen likartade ärenden mellan olika år, eller om man snarare förefaller styras av andra hänsyn. Det finns naturligtvis skillnader mellan dessa brev. Det vore löjligt att påstå att de vore identiska. De var riktade till olika personer och tillkom i olika politiska lägen och kan naturligtvis inte exakt jämföras med varandra. Men politik är faktiskt inte någon exakt vetenskap. Vad det handlar om är att det finns föreskrifter om att viktiga utrikesfrågor skall vara föremål för överläggningar i Utrikesnämnden. Ibland är det rätt att låta bli det, och ibland är det tydligen fel. Jag tycker att man skall hålla sig till det som är stadgat, oavsett om regeringen ser ut si eller så.
Herr talman! Jag vill bara rätta till vad som eventuellt kan vara ett missförstånd. Statsminister Bildt uppgav vid utskottsutfrågningen att Jeltsinbrevet skulle ha berörts i Utrikesnämnden den 9 september 1994. När vår föredragande tittade närmare på det visade det sig att den 9 september inte stämde i detta fall. Det var i själva verket den 9 augusti. Det skall inte förnekas att det utbröt en viss förvirring när vi moderater först fick höra att brevet över huvud taget inte omnämnts i Utrikesnämnden den 9 september. Däremot klarlades det att frågan väl hade berörts den 9 augusti. Moskva blir frågan följande: Skulle en särskild utrikesnämnd ha inkallats för detta? Vi nöjde oss helt med Carl Bildts förklaring att brevet var ett led i den löpande dialogen. Det fanns alltså inte något behov av att särskilt inkalla Utrikesnämnden för detta ärende. Därmed fanns det enligt vårt förmenande heller ingen anledning till kritik mot statsministern på denna punkt.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att jag i min kommentar när det gäller moderaternas agerande i denna fråga över huvud taget inte tog upp de olika datumen för när det ena eller andra hände eller inte hände. Det var en mer allmän reflexion. Den grundades på att jag också - jag tror inte att jag på något sätt var ensam om det i utskottet - uppfattade det hela som att det också från moderat sida fanns en förståelse för att det gick att anse och hävda att det som står i regeringsformen om vad som skall gälla för utrikesärenden av större vikt också skulle kunna vara tillämpligt på detta brev. I ett skede föreföll det som om det skulle ha gått av bli eniga om en skrivning kring detta. Sedan drog sig moderaterna snabbt undan. Jag kan i och för sig begripa det, men för vår del kändes det faktiskt inte rimligt att göra det. Jag tror att det är viktigt för respekten för konstitutionsutskottets granskningsarbete att man, som jag har försökt säga flera gånger förut, gör samma bedömningar i likartade ärenden år efter år.
Herr talman! Frågan var just om det var ett ärende av större vikt eller inte. Statsministern gjorde bedömningen att det inte var ett ärende av större vikt. Det fanns ingen anledning att påstå motsatsen. Man kan också göra följande reflexion: Om det hade varit ett ärende av större vikt hade Ingvar Carlsson eller Lena Hjelm-Wallén rimligtvis tagit upp frågan och berört den närmare på utrikesnämndens sammanträde den 9 augusti. De brukar inte vara alldeles buskablyga. Men det gjorde de uppenbarligen inte.
Herr talman! Jag har inga kommentarer till vad Ingvar Carlsson och andra gjorde och inte gjorde. Det får de fundera över själva. Jag tycker att det intressanta är den viktiga principfråga som gäller hur noga man skall vara med att sådant som kan tänkas uppfattas som väsentliga utrikespolitiska frågor verkligen behandlas enligt alla konstens regler. Man kan självfallet göra olika bedömningar av sakinnehållet i olika frågor. Men möjligen är det bättre att vara något för försiktig och redovisa något brev för mycket snarare än att redovisa något eller några brev för litet, för att undvika att skapa en situation då någon framtida regering kan tycka att historien ger grönt ljus för att låta bli att ta upp riktigt viktiga och väsentliga saker i utrikesnämnden.

Herr talman! Hittills har granskningen framför allt handlat om den borgerliga regeringsperioden. Det är givet att det också då mest blir den borgerliga regeringen och dess företrädare som får kritik. Den socialdemokratiska ministären har ju bara suttit några månader, och ännu kortare tid innan granskningsanmälningar var möjliga att göra. Jag kan försäkra att vi kommer att eftersträva lika mannamån när det gäller bedömningen av statsrådens ämbetsutövning och regeringens handläggning av sina ärenden. Jag delar i mycket Kurt Ove Johanssons uppfattning, inte minst vad gäller det han sade i sitt första anförande om nödvändigheten av att granska makthavarna och att granska makten. Jag förstår att man, om man skall vara någon sorts försvarsadvokat för Carl Bildt och hans agerande, kanske vill tona ned det faktum att KU skall fälla omdömen om statsråden. Det skulle göra den uppgiften något bekvämare. Men icke desto mindre tror jag att det är nödvändigt att vi har den typ av granskning och omdömen från konstitutionsutskottet som vi har. Diskussionen handlar ganska mycket om partipolitisering eller inte. Detta är en svår och grannlaga avgränsningsfråga som vi inom konstitutionsutskottet har att syssla med. När man som ny ledamot kommer in i arbetet ser man att det är svårt och grannlaga men också att det faktiskt läggs ner en betydande omsorg på att hålla sig inom vad som är en bra gräns. Gränserna mellan är inte skarpa. Det står i regeringsformens 12 kap. 1 § att vi skall granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Det står inte att denna granskning enbart skall vara juridisk och formell. Det ligger en spänning och dynamik i granskningsarbetet just därför att gränserna inte är helt skarpa.

Det ligger faktiskt en hel del i detta. KU granskningen gäller politiken. Även om dess ämnen framför allt gäller hur regeringen sköter sitt ämbete och genomför sin politik och inte själva politikens innehåll finner man snart att avgränsningen i varje fall är problematisk och inte helt självklar. Om nu vår granskning till stor del är formell och juridisk måste man också se att juridiken faktiskt har en politisk sida. Lagar och regler är tillkomna efter politiska beslut. De speglar styrkeförhållandena och motsättningarna i samhället även när det råder konsensus, dvs. samstämmighet, kring dem. Den förhärskande rättsuppfattningen är föränderlig och en summa som är influerad av samhällets olika politiska och moraliska åskådningar, eller den för tillfället rådande hegemoniska uppfattningen, samt motsättningar och styrkeförhållanden mellan olika åskådningar och krafter. Därför är också rättsuppfattningen och rätten föränderlig. Den speglar och understundom påverkar samhällsutvecklingen. Vi utför alltså en granskning av hur regelverk följs. Men regelverket står inte över samhällets sociala, ideologiska och kulturella spänningar, konflikter och utveckling. Därför bjuder granskningsarbetet en spännande dialektik men ställer också krav på oss som granskar att söka bena isär vad som är medel och innehåll. När det någon gång förekommer uppenbara formella fel och brister är definitionsproblemen mindre. Men inom en räcka ärenden handlar det om en annan typ av kritik. Granskningen skall inte avse en regerings eller statsråds åsikter eller rätt att bedriva politik, om nu politik och åsikter ryms inom de demokratiska ramar som återspeglas såväl i konstitutionen som det i och för sig föränderliga allmänna rättsmedvetandet och är förankrade i riksdagsbeslut, följer lagstiftarens intentioner, osv. Granskningen måste emellertid också kunna avse omständigheter och förhållanden som har att göra med regeringens allmänna trovärdighet, politikens trovärdighet och också hur man tar tillvara i och för sig kanske inte alltid självklart definierade men dock vad vi kan erkänna som nationella intressen. Framöver kommer också granskningen att tvingas att ta hänsyn till ytterligare en faktor, nämligen EU medlemskapet. Vi får genom EU-medlemskapet lagstiftare som är utöver riksdagen och står över riksdagen. Det kommer säkert att föranleda ytterligare teoretiska diskussion kring granskningsarbetets utgångspunkter. Min uppfattning är att det måste vara det politiskt sammansatta och avsättningsbara konstitutionsutskottet som genomför granskningen. Varje form av en ovanför politiken stående granskningsinstans offrar åt en illusion att det finns människor i ett samhälle som står över de motstående intressena i ett samhälle. Det strider också mot folksuveränitetens princip. I sista hand är det väljarna, folket, som skall styra landet och dess politiska och rättsliga utveckling. Det ställer också i granskningen krav på anmälningarna. Det måste nog diskuteras vidare, och det har berörts förut. Jag menar att anmälningar inte får bli ett sätt att föra fram åsikter i sakfrågor. Man kanske är missnöjd med hur man har kommit ut med sin politiska kritik av det ena eller det andra, och då tar man till en KU-anmälan för att komma ut i massmedierna för att politiskt föra fram den ena eller den andra åsikten. Det är en svårighet för oss att hitta en metod att begränsa denna frestelse, eller denna kritik. Det har diskuterats mycket partipolitisering. Man får vara litet försiktig när man tar till de orden. Birger Hagård sade att det har varit en skarv och att det nu är en ny majoritet. Det som förut inte gav kritik ger nu upphov till kritik av regeringen, säger Hagård. Det kanske kan ha varit precis tvärtom mot vad Hagård säger. Partipolitiseringen som moderaterna uppenbart bedriver av KU:s arbete gjorde att man när man satt i majoritetsställning kunde förhindra befogad kritik medan man nu inte har den möjligheten, och därför framförs kritiken.

Det är verkligen i ordets sämre mening en partipolitisering av konstitutionsutskottets arbete som måste kritiseras. Herr talman! Jag hade lovat utskottet att förkorta mitt anförande i förhållande till den först anmälda taletiden, men jag ser att jag nog måste utnyttja den tid jag tänkte använda till att göra ett par anmärkningar om de första avsnitten som vi behandlar samt den generella debatten i övriga frågor. Jag får återkomma i olika sakfrågor senare. De första avsnitten ger en intressant beskrivning av hur regeringarna har arbetat utan att det har förelegat några granskningar. Jag vill inte minst lyfta fram granskningen av bristerna i jämställdhetsarbetet inom regeringskansliet, och det gäller regeringarna oavsett partifärg. Kvinnodiskrimineringen fortgår trots att vi skryter om att vi har världens mest jämlika regering. En annan jämställdhetsfråga som ligger på ett annat plan skymtar förbi på ett nästan obemärkt sätt i granskningsbetänkandet. KU vanns för ståndpunkten - och jag vill framhålla att det var Vänsterpartiet som väckte frågan när 1993/94 års riksdag behandlade lokaldemokrati - att reglerna för förtroendevalda borde ses över. Vad som främst avsågs var att reglerna för ledighet för skiftarbetande som har ett förtroendeuppdrag borde anpassas till realiteterna. En förtroendevald skiftarbetande kan ju ha ett arbetspass på natten och sedan tvingas gå till ett förtroendeuppdrag på morgonen. Då är man ju formellt ledig när man skall gå till förtroendeuppdraget, men samtidigt har man kanske inte möjlighet att på ett rimligt sätt fullgöra förtroendeuppdraget. Den borgerliga regeringen gjorde ett bemyndigande om att det skulle tillsättas en utredning. Men efter valet återkallades detta bemyndigande. Jag menar att det kan komma att ge anledning till kritik av den nya regeringen. Nu har det sagts att det kommer en utredning i en annan form och förslag i en annan form. Jag vill avvakta att detta inträffar inom rimlig tid. Annars kommer det att bli ett granskningsärende om hur riksdagens skrivelser hanteras. Det kan ni vara förvissade om. Herr talman! Jag återkommer vidare under de särskilda punkterna när de gäller de sakfrågor där jag finner anledning att särskilt markera mina ståndpunkter. Med detta ber jag att få yrka bifall till de reservationer som jag har undertecknad i fall det glöms under den långa debatt som följer.

Herr talman! Som politiker vill man naturligtvis nå inflytande. Ett självklart mål är att få regera och på så sätt få vara med och påverka och förändra verkligheten. Men Miljöpartiet är än så länge ett ungt parti. Vi har inte haft förmånen att få vara med och regera och sitta på regeringstaburetterna. Som ledamot i konstitutionsutskottet känns detta faktiskt som en liten fördel. Vi har inga bindningar, vare sig till den gamla regeringen eller till den nya. Vi har inga bindningar till f.d. statsråd eller till dem som sitter där nu. När det gäller att granska och att utfärda befogad kritik känns det litet lättare att slippa tänka på att man har varit med själv i en tidigare regering. Det här har varit mitt första år i konstitutionsutskottet. Min erfarenhet är i sammanfattning att KU trots allt fungerar. Det går naturligtvis inte att komma ifrån att granskningen påverkas av intressen som vi politiker har. Jag själv gör granskningsanmälningar som gäller politiska områden som jag tycker är viktiga och där jag är engagerad. Det går inte heller att helt komma ifrån ett visst mått av politiskt taktiskt spel. Vi är inte mer än människor någon av oss i KU. Årets granskning har ändå visat att det inte bara är partipolitiska hänsyn som styr politikernas ställningstaganden i KU. Centerns och Folkpartiets ledamöter förtjänar en eloge för att de visat integritet när de två gånger ställde upp på en uppenbart befogad kritik av Speciellt viktigt var det att vi fick en bred majoritet bakom kritiken av Bildt för det brev han skrev till konstitutionsutskottet där han ansåg att KU skulle granska uttalanden av sin egen ordförande. Det kanske är för mycket begärt, men det hade onekligen stärkt konstitutionen och KU:s ställning om även moderaterna hade anslutit sig till den här kritiken. Men moderaterna orkade inte med att sätta sig över sina egna intressen. Det försvagar naturligtvis KU, men det är allra mest pinsamt för moderaterna själva. Det är väl här som problemet ligger för KU. Har vi politiker med integritet kan den svenska granskningsmodellen överleva, annars kommer den sannolikt att självdö. Den fråga som jag menar är mest uppenbar att majoriteten i KU har misskött är den om informationen till svenska folket inför folkomröstningen om EU. Här har uppenbara och grova övergrepp skett av statsrådet Dinkelspiel. De borde innebära att han omöjligen kan få en sådan position en gång till. Men inget av ja-partierna har haft integritet nog för att sätta sig över det partipolitiska intresset i den här frågan. Den frågan är uppenbarligen fortfarande alldeles för känslig. Den stora fördelen med en institution som KU är ändå att vi gör en utredning och granskning av ett antal viktiga frågor. Det pågår framför allt ett seriöst och ofta mycket professionellt arbete från kanslipersonalen. Vi har duktiga jurister och undersökande tjänstemän som gräver fram material från regeringen, departementen och även från andra håll så att det kommer fram i ett offentligt ljus. Våra egna slutsatser är ibland påverkade av egna intressen. Men det viktigaste är inte alltid de slutsatser som vi politiker kommer fram till utan lika ofta det förarbete som görs av utskottets personal. Även de offentliga utfrågningarna har ett betydande preventivt värde. Mitt intryck är att ingen minister tycker om att offentligt dras fram inför KU och behöva svara på en lång rad frågor om något de helst vill glömma, och så skall det vara. Helst skall ministrar ligga sömnlösa natten före en utfrågning i KU, och skjortan skall vara blöt när de går därifrån. Därför borde utfrågningarna vara ännu bättre än de är i dag. Det borde t.ex. räcka om varje parti representeras av en ledamot under en utfrågning. Vi borde också kunna skärpa upp frågorna ordentligt så att vi får ett rappare och mer intressant meningsutbyte. Att ställa de rätta frågorna är en konst, en svår konst, och där har vi mycket att lära. Jag tycker också att det vore en fördel om granskningen i sin helhet bedrevs löpande under året i stället för att koncentreras till ett betänkande under våren. Då skulle vi få en större aktualitet i arbetet, och vi skulle slippa en sådan maratondebatt som vi får här i dag. I de inledande avsnitten i KU:s betänkande tar vi upp formella frågor kring regeringens arbete. KU har bl.a. undersökt jämställdshetsfrågorna. Flera ledamöter har tidigare kritiserat jämställdheten. Jag vill också säga att jag kraftigt understöder den här kritiken. Kvinnorepresentationen 1994, under den förra regeringen, var bedrövligt dålig, framför allt i de statliga kommittéerna. KU sade ifrån redan förra året och året dessförinnan att det måste till en ändring, men ändå minskade antalet kvinnliga ledamöter, antalet kvinnliga sakkunniga och framför allt antalet kvinnliga ordförande i statliga kommittéer. Detta visar ännu en gång mycket tydligt att den debatt och det tryck som fanns inför valet 1994 för att förbättra jämställdhetssituationen var mycket befogade och att det naturligtvis krävs en ändring i dag. Intrycket hittills är att det faktiskt pågår en förändring på detta område. Men vi får under granskningsarbetet nästa år se vad som har hänt och i vilken utsträckning jämställdheten har förbättrats. Jag återkommer senare till frågorna om bankkrisen, kritiken kring konsulttjänsterna och kritiken mot

Herr talman! Det finns god anledning att kritisera den nya regeringen även för jämställdhetspolitiken. Men jag undrar om inte Inger René har missuppfattat litet grand. Den granskning som vi har gjort i konstitutionsutskottet avser nämligen 1994. Siffrorna avser en genomgång av kommittéväsendet som gjordes november 1994. Det var bara en månad efter att den nyvalda regeringen hade tillträtt och man hade inte hunnit göra förändringar i någon större utsträckning, eftersom många kommittéers arbete fortsätter betydligt längre och över regeringsskiften. Därför tycker jag nog att det just på den här punkten finns större anledning att kritisera den tidigare, borgerliga regeringen, för de var den som utsåg dessa ledamöter. Det visade sig också då att antalet kvinnliga ledamöter minskade svagt men ändå något, från 30,6 % till Men tillsammans med Inger René följer jag gärna upp hur det kommer att gå under detta år. Om man nu skall säga något till Socialdemokraternas försvar, så är det ett antal kommittéer som inte ens har fått påbörja sitt arbete förrän andelen kvinnliga ledamöter har varit 40 %. Jag tror därför att en viss förbättring är på gång, men det får vi naturligtvis se när året är slut.

Herr talman! Den statistik som vi har är från november 1994. Det är bara ett relativt litet antal kommittéer som den socialdemokratiska regeringen har tillsatt. Huvuddelen av kommittéerna är tillsatta av den borgerliga regeringen, så jag tror ändå att det är fråga om litet missuppfattning.

Herr talman! Jag tror att det finns anledning att väsentligt korrigera de påståenden som Inger René för fram. Det råder ju ingen tvekan om att konstitutionsutskottet i huvudsak har granskat utvecklingen under det sista året av den borgerliga regeringsperioden. Jag tycker nog att Inger René skall lugna ner sig litet grand och avvakta den granskning som konstitutionsutskottet kommer att göra på detta område vid nästa granskningstillfälle. Då först kan man bedöma om den socialdemokratiska regeringen har lyckats vända den negativa trend som Inger Renés kamrater i den borgerliga regeringen åstadkom. Jag vill gärna upprepa vad jag sade i min inledning, vilket jag riktade till Mona Sahlin och kamraterna i Rosenbad: Förvänta er inga förmildrande omständigheter från vår sida när det gäller att bedöma utvecklingen. Precis som Peter Eriksson är jag förhoppningsfull när det gäller både ordförande och sakkunniga - vi tror att det där skall kunna förbättras. Däremot finns det en sak, Inger René, som regeringen har svårt att göra någonting åt, och det är ledamöterna i kommittéerna. Jag kan berätta för Inger René att när Mona Sahlin och andra uppmanar Inger Renés parti att komma med kvinnliga kandidater som ledamöter i kommittéerna möts de av ilska. Inger René har en mission att fylla i sitt eget parti för att åstadkomma ett bättre förhållande på det här området.

Herr talman! Jag sitter faktiskt i vår styrelse. Jag är med och föreslår vilka som skall ingå i kommittéer. Jag kan försäkra Inger René att vi utser i kommittéerna lika många kvinnor som män. Inger René har rätt när hon säger att KU inte granskar partierna. Men jag trodde att både Inger René och jag var besjälade av att vi skulle försöka hjälpas åt för att göra någonting åt det här. Då tycker jag att det är litet övermaga när Inger René riktar kritik mot ett parti som verkligen försöker att förverkliga jämställdhetsmålen och i så hög grad har lyckats när det gäller riksdagsrepresentation och annat. Inger René säger att man skall nå upp till 40 %. Men Moderaterna är nöjda om de klarar 25 %. Med andra ord ställer man ännu större krav på andra partier för att nå upp till 40 %. Om Moderaterna bara skall nå upp till 25 %, då måste de andra partierna, som är jämställdhetsinriktade, gå långt över sina kvoter för att nå 40 %. Inger René resonerar och räknar som en påse nötter, som man brukar säga hemma i Norrland. Det skall man kanske inte säga i en riksdagsdebatt, men jag hittar faktiskt inte något bättre uttryck. Jag tycker att Inger René skall gå hem och fundera på detta. Gör en insats för jämställdheten i det egna partiet, då kommer ni målen väsentligt mycket närmare mycket snabbt.

Herr talman! Konstitutionsutskottets granskning av Per Unckels sätt att sköta Utbildningsdepartementet visar att han på ett allvarligt sätt åsidosatte regelverk, dokumentationskrav och gällande bestämmelser för upphandling. Han tappade också greppet om departementets ekonomi. För upphandling och för hantering av ekonomiska frågor finns det fastställda regelverk. Dessa har naturligtvis inte kommit till för sin egen skull. De har kommit till för att göra det möjligt att granska hur skattemedel används och för att undvika misstankar om otillbörligt gynnande och därmed för att tillförsäkra regeringsmakten allmänhetens förtroende när det gäller oväld i ämbetet. Granskningen av Per Unckels fögderi visar tydligt att han inte levt upp till de krav som rimligen kan ställas. I den mycket omfattande utredning som har gjorts av utskottskansliet påvisas mycket stora brister i departementets upphandling av i synnerhet konsulttjänster. Dokumentationen var bristfällig och sättet att handla upp tjänsterna likaså. Kravet på anbud och klara specifikationer har inte efterlevts. Utan vare sig tillfredsställande dokumentation eller regelmässig upphandling förelåg ett frekvent bruk av Gramma AB, tidigare ägt av departementets egen statssekreterare. Jag tycker att detta ger en mycket besk eftersmak. Företaget Gramma AB fick utan formell upphandling omkring 4 miljoner kronor i ersättning för tjänster. Detta, herr talman, kan inte betecknas som något annat än ett systematiskt gynnande av ett enskilt företag. I sin förklaring har Per Unckel pekat på kompetens och kunskaper hos Gramma AB och på att företaget har levererat tjänster av hög kvalitet. Jag ifrågasätter inte detta, men det är ju inte alls det som granskningen gäller. Det vi har att granska är om Per Unckel i sin hantering, styrning och kontroll agerat så att inga misstankar om otillbörligt gynnande kan föreligga, och så att verksamheten kan följas i dokumentation. Och, herr talman, granskningen visar att Per Unckel har lett Utbildningsdepartementets verksamhet på ett sätt som hotar att undergräva allmänhetens förtroende för lag och reglemente. Per Unckel kände till statssekreterare Odd Eikens bakgrund. Jag menar att kopplingen mellan Odd Eiken och företaget Gramma AB borde ha fått Per Unckel att kräva mycket stor noggrannhet i uppgörelser just med Gramma AB, men så var inte fallet. Jag har valt att uppehålla mig speciellt vid företaget Gramma AB, därför att det är ett så klart och tydligt exempel. Men vi vet ju, genom den omfattande utredning som har gjorts, att det finns många fler anmärkningsvärda upphandlingar. Det sätt på vilket Gramma anlitades som viktigaste leverantör av kreativa tjänster saknar enligt min mening helt den affärsmässighet som departementet enligt regelverket hade att leva upp till. Grammas inträde på scenen började ju med ett anbud som i pengar var ett ganska begränsat uppdrag. Till denna upphandling inbjöds tre stycken till Moderaterna och näringslivshögern närstående kampanjbolag - Gramma, JKL och KREAB. Senare, tydligen dagen efter, fick också ARE en inbjudan. Uppdraget gick till Gramma, som efter den första ordern får allt större uppdrag. Nu sker detta faktiskt utan vare sig anbudsförfarande, skriven motivering eller dokumentation. Verksamheten rullar på. Mot bakgrund av de nära personsamband som förelåg mellan Utbildningsdepartementets ledning och Gramma ligger misstankar om otillbörligt gynnande nära till hands. Dessa misstankar stärks också av att stora order lagts ut på just detta företag, utan vare sig anbud eller dokumentation. I konstitutionsutskottets missivskrivningar anförs att det material beträffande departementets anlitande av Gramma som ställts till utskottets förfogande är av den beskaffenheten att de enskilda upphandlingstillfällena inte fullständigt kunnat kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Jag menar att det just beträffande Utbildningsdepartementet till allt detta kan läggas en rad ytterligare konsultupphandlingar som brustit i såväl dokumentation som formell hantering. Det förbättrar inte situationen. Jag menar också att det är departementschefens ansvar att styra och leda sin verksamhet. Utifrån det anförda kan jag bara dra en slutsats, nämligen att f.d. statsrådet Per Unckels sätt att som chef för Utbildningsdepartementet styra departementet och handläggningen av bl.a. känsliga upphandlingar är värt klander. De nämnda upphandlingarna lämnar från formell och, därmed också konstitutionell, synpunkt väldigt mycket att önska. Det handlar om allvarlig försumlighet i hanteringen, kontrollen och styrningen och om att konsultupphandlingarna tilläts utan krav på anbud eller ens skriftlig dokumentation. Per Unckels handläggning av konsultärendena har därför också föranlett misstro hos allmänheten mot regeringsmaktens oväld. Vi menar att bristerna är så allvarliga att Per Unckel därför inte kan undgå kritik.

Herr talman! Argumentet att den socialdemokratiska regeringen inte ögonblickligen avbröt den här kontakten är väldigt dåligt. Jag menar att det naturligtvis skulle ha varit lika fel av en socialdemokratisk regering att hastigt bojkotta ett företag därför att det är aktiva moderater som leder det som det var fel av det moderatledda departementet att favorisera samma företag. Jag tycker inte att förklaringen håller att man i en departementsledning som jobbar så mycket tillsammans säger att formellt får det vara en annan statssekreterare som tar besluten. När vi talar om den här granskningen är det några saker som det är väldigt viktigt att slå fast. En är att hela den här granskningen har varit väldigt omfattande. Jag tror att det rör sig om sammanlagt 390 sidor i KU:s material. Det har funnits brister också i andra departement, och det har funnits brister under den förrförra regeringens tid. Men det var ändå när granskningen kom att avse Utbildningsdepartementet under Per Unckels ledning som de riktigt stora förseelserna uppdagades. Jag tycker att Moderaternas agerande under förra vårens granskning väldigt tydligt visar hur allvarligt ni själva då bedömde situationen. Varför drog ni annars i gång försöken att mörklägga hela granskningen över valet? Redan när ni lyckades få Ny demokrati med er på en vidgning av granskningen tillbaka i tiden visste ni ju att det under den socialdemokratiska regeringstiden inte fanns några så här allvarliga förseelser som kunde jämföras med dem som hade skett i Per Unckels departement. Ni var helt enkelt rädda för att uppgifterna om hur Per Unckel hade skött sitt fögderi skulle bekräftas i valrörelsen.

Herr talman! Inger René fortsätter med sin väldigt märkliga argumentering. Per Unckel vidtog under de sista månaderna av sin tid i regeringen en rad åtgärder så att säga under galgen när det var känt var KU var på väg att hamna i sina undersökningar. Skall han ha beröm när han har skött verksamheten på ett så klandervärt sätt under hela den övriga regeringstiden? Inger René jämför återigen den socialdemokratiska tiden med vad som har skett under Per Unckels tid. Men återigen blandar hon bort korten. Det fanns inte dessa stora upphandlingar utan dokumentation. Det fanns inte dessa personsammanhang. Det fanns ingenting som var så allvarligt och som kan jämföras med hur det blev under Per Unckels tid. När jag följt det här väldigt omfattande ärendet har jag många gånger ställt mig frågan: Hur kunde det egentligen bli så att man kom att hamna så snett och att Per Unckel kom att hamna i den här röran? Jag tror att det litet grand handlar om att man tappade proportionerna efter valet 1991. Nu hade det vunnits, och nu skulle man genomföra den moderata skolpolitiken. Här kunde gamla moderata kompisar bidra med häftigt material. Att det kostade en del och att gränserna för skattepengar tänjdes - ja, vadå? Det handlade om upphandling med närstående företag där medarbetare hade starka intressen. Det var känsligt, men de gjorde ju så fint material - så vadå? I sitt politiska nit glömde Per Unckel, menar jag, sitt ansvar som departementschef. Han glömde också att det krävdes oväld i detta ämbete.

Herr talman! Ingvar Johnsson har tagit upp det kanske viktigaste i de här ärendena, så jag skall inte bli så långrandig. Vi har haft en oerhört omfattande granskning av upphandling av konsulttjänster, framför allt kring den borgerliga regeringen 1991-1994. Det har funnits brister i många departement, men under Per Unckel har bristerna i Utbildningsdepartementet varit mycket stora och mycket allvarliga. Man har hamnat i en situation där man befinner sig i en gråzon mellan vad som är lagligt och vad som är olagligt. Risken är uppenbar att den här typen av agerande på ett mycket olyckligt sätt blir en grogrund för mygel och kamrattjänster. Det är viktigt att vi tar avstånd från det sättet att agera och att vi mycket hårt hävdar de regler som gäller för upphandling av konsulttjänster i Sverige. Där tycker jag åtminstone att majoriteten i KU har tagit ett ansvar. Jag skall läsa några brottstycken ur skrivningen i betänkandet från utskottet som alla, även Moderaterna, är överens om: "Endast undantagsvis finns skriftlig dokumentation av offerter, avtal, eller överenskommelser om uppdragets inriktning och omfattning och de ekonomiska villkoren för uppdragets genomförande. Granskningen från utskottets sida har mot denna bakgrund fått inskränkas till att kontrollera om någon skriftlig dokumentation över huvud taget finns som kunnat ge en bild av vad som förevarit i de enskilda upphandlingsfallen. Dokumentationen omfattar praktiskt taget genomgående endast fakturor.--- I ett par fall har frånvaron av avtal eller annan formell överenskommelse om villkoren för uppdragets genomförande vållat problem för departementet. Av handlingarna i ärendet har framgått --- att i två fall har det förhållandet att ersättningssumman inte i förväg har bestämts fått till följd att departementet och uppdragstagaren börjat förhandla om beloppet först då fakturan har överlämnats." Det här tycker jag är en skrämmande bild av hur det går till i ett departement som i själva verket borde vara ett föredöme för statliga myndigheter och andra när det gäller hur upphandling skall skötas. Med tanke på detta är det naturligt att en majoritet i KU påpekar att det finns skäl att rikta kritik mot Per Unckel. Jag tycker att det är synd att borgerligheten inte har klarat av att följa efter.

Fru talman! Finanskrisen kom att skaka hela det finansiella systemet i Sverige. KU:s granskning nu visar med all önskvärd tydlighet att den dåvarande regeringen under perioden 1985-1990, trots insikt om ägarrollen och betydelsen av en kompetent styrelse, inte vidtog några åtgärder för att undvika kraschen i statligt ägda Nordbanken. En ansvarslöshet och en formlöshet präglade statens agerande. Under den period då problemen grundlades hette de ansvariga statsråden Kjell-Olof Feldt och Allan Larsson. Det är dessa som med sin låtgåmentalitet bär det politiska ansvaret för kraschen i den statligt ägda banken. Finanskrisen inleddes under hösten 1990 i och med att stora förluster konstaterades i Nordbanken.

Det är först efter mycken envishet från oss moderater som en relativt omfattande granskning har skett. Den har tyvärr begränsats av att Nordbankens förre ordförande Tony Hagström har vägrat låta sig utfrågas i KU. Fru talman! Granskningar i efterhand av skandalartade affärer ger lätt bilden av att det är lätt att vara efterklok och att det först är i efterhand som det går att säga vad som skulle och borde ha gjorts. Jag har därför i min och moderaternas granskning koncentrerat mig på följande huvudfrågor. 1. Var man i departementet medveten om vilka krav ägarrollen medförde? 2. Vilken strategi hade regeringen vad gäller styrelserekrytering? Vad gäller den första frågan om medvetenhet om ägarrollen fanns det tidigt diskussioner om vilka krav som skulle ställas av ägaren. Redan 1983 tillsattes exempelvis Kreditmarknadskommittén, vars betänkande kom i juni 1988. Där beskrivs utförligt styrelsens ansvar. bankens köp av Carnegie sade Kjell-Olof Feldt: "Jag har kommit till den slutsatsen att vi bör bättre utveckla finansdepartementets roll som ägare." Vid KU förhören i vintras fick vi klargjort att inget mer hände under det år som Kjell-Olof Feldt satt kvar som minister. I februari 1990 kom en proposition om ägande i banker och andra kreditinstitut. I denna skrev Odd Engström: "Avsaknaden av en möjlighet till ägaringripanden under en längre tid skulle kunna konservera en inkompetent företagsledning till men inte endast för lönsamheten och aktievärdet utan ytterst för bankens säkerhet och sundhet." Vi kan alltså konstatera att alltmedan PK bankens/Nordbankens ledning styrde längre in i moraset av tvivelaktiga krediter, fanns i regeringen en insikt och diskussion om vikten av en stark och tydlig ägare. Men man gjorde inget, fast man insåg betydelsen. Den andra frågan gäller styrelserekryteringen. Advokaten Otto Rydbeck skriver i en rapport om styrelseansvar m.m. till Finansdepartementet: "I ett fall som det nu aktuella, där en aktieägare har varit helt dominerande, kan antagas att ett övervägande antal av styrelseledamöterna valts därför att de haft någon kunskap eller erfarenhet som huvudaktieägaren ansåg sig behöva i styrelsen. Om huvudaktieägaren skulle ha utsett en styrelse efter andra normer än lämpligheten att fatta kreditbeslut och i övrigt leda en bank kan dock med visst fog hävdas att aktieägaren till viss del har sig själv att skylla för misstag som begås i detta avseende." Hur hade då staten sett till att styrelsen haft erforderlig kompetens? Vid KU-utfrågningen visade det sig att staten under Kjell-Olof Feldts tid aldrig gjorde någon egen bedömning av styrelseledamöterna eller, med Feldts egna ord: "Förslagen på hur styrelsen skulle förnyas kom uteslutande från bankstyrelsens ordförande och verkställande direktören." Bankledningen rekryterade själv sin styrelse efter egna kriterier och staten utsåg snällt dem som banken ville ha. Man kan förmoda att en kritisk hållning till den egna verksamheten inte var det första banken efterlyste. Kjell-Olof Feldt och sedan Allan Larsson har som ministrar haft det reella ansvaret att från ägarens sida tillse att banken fick en lämpad styrelse. Bengt K.Å. Johansson hade från 1988 fram till februari 1990 det formella ansvaret, men de reella kontakter sköttes av någon annan, nämligen av Feldt. Feldt litade på att banken själv föreslog en kompetent ledning. Allan Larsson trodde först att Feldt gjort det och såg ingen anledning till förändring. Det var först när förlusterna exploderade som Allan Larsson såg till att byta ut de flesta av dem som han nio månader tidigare formellt haft ansvar för valet av. Vad gäller den tredje huvudfrågan om eventuella direktiv till bankledningen har utfrågningarna klargjort att alla reella kontakter under Kjell-Olof Feldts tid, fram till 1989, skedde vid sidan av bolagsstämmorna. Stämman hanterade bara de formella ärendena. De reella överläggningarna skedde vid direkta kontakter mellan Kjell-Olof Feldt och bankledningen. Skiftet skedde i februari 1990. Feldt hade inga kontakter inför stämmorna den 15 mars och den 25 april, och Allan Larsson hade helt andra saker för sig och trodde att Feldt hade skött den detaljen. Inga kontakter togs alltså inför dessa stämmor från ansvariga statsråd. Alla kontakter mellan ministrarna och bankledningen, Tony Hagström, skedde muntligen. I och med att Tony Hagström har vägrat komma till konstitutionsutskottet för utfrågning har en ordentlig genomlysning av vilka kontakter som tagits och vilka direktiv som givits inte blivit möjlig att göra. Uppgifterna om Tony Hagströms begränsade uppdrag samt att hans uppgift, enligt Hagström direkt uttalad av ägaren staten, var att ombesörja de övergripande strategiska frågorna i banken, inte syssla med kreditgivning, har därför inte varit möjliga att kontrollera. Först när förlusterna offentliggjordes och det blev uppenbart att en uppröjning behövde göras agerade Allan Larsson. Då avsattes den gamla ledningen och en ny tillsattes. Då formulerades krav på kompetens. Då agerades det. Inför de första kapitaltillskotten i samband med maktskiftet efter valet 1991 rådde också en politisk enighet, den s.k. samlingsregering som det har pratats om. Men det var alltså först i uppstädningsfasen. Fru talman! Ansvaret för de gångna gärningarna är tydlig. Det bärs i stor omfattning av Kjell-Olof Feldt och Allan Larsson. Därför riktar vi moderater berättigad kritik mot dem i KU, vilket också Centerpartiet och Miljöpartiet gör. Kostnaderna för finanskrisen får skattebetalarna till stor del bära. Fru talman! Låt oss ta lärdom. Låt oss formulera en ägarpolicy för statens ägande av företag. Låt inte detta hända igen.

Fru talman! Bankkrisen i Sverige har kostat skattebetalarna många dyra pengar. Många tiotal miljarder har den kostat. I alla de diskussioner som har förts kring detta har man ofta sagt att ingen kunde förutse dessa problem. Ingen av oss som då hade möjligheten att påverka visste vad t.ex. kreditavregleringen skulle innebära. Men det var inte sant. Det var helt uppenbart, bl.a. under den utfrågning vi hade med Kjell-Olof Feldt, att Kjell-Olof Feldt var fullt medveten om vad en omfattande kreditavreglering, som den han och socialdemokraterna m.fl. genomförde i slutet av 80-talet, skulle innebära för risker för det svenska bankväsendet. På direkt fråga svarade han mig: Jo, vi kände till de problem som fanns i t.ex. USA och Norge, att det kunde innebära stora förändringar på fastighetsmarknaden osv. Jag menar att det finns en person som har ett större ansvar än någon annan för bankkrisen i Sverige och för att skattebetalarna har tvingats punga ut med alla dessa pengar. Det är nog faktiskt Kjell-Olof Feldt. Han hade möjligheten att påverka, i sin egenskap av finansminister och genom att han hade kontroll över Nordbanken - den bank som kom att lida de allra största förlusterna i bankkrisen. Han hade kunnat gå in och utöva ett aktivt ägande, sett till att man på Nordbanken faktiskt tänkte över situationen med de ökande riskerna. Men ingenting gjordes för att förhindra den kris som uppstod i Nordbanken. För detta måste man utsätta Kjell-Olof Feldt för kritik. Den passiva ägarroll som har utmejslats på många håll inom svenska staten är uppenbart farlig. Skall vi ha ett statligt ägande över huvud taget måste det utövas i ett aktivt ägarskap. En passiv ägare är en dålig ägare. Det här exemplet visar det tydligare än någonsin. För framtiden tycker jag att socialdemokraterna måste ta detta oerhört allvarligt. Är man ägare är man också ansvarig. Man kan inte skylla på andra efteråt.

Fru talman! Utskottet skriver i sin bedömning att staten har varit väl passiv i sin ägarroll. En stor del av vårt betänkande när det gäller det här området går också ut på att föra en framåtsyftande diskussion. Vi försöker säga: Hur skall statens ägarroll i framtiden kunna förbättras? Det finns en mängd inbyggda problem i statens roll som ägare. Å ena sidan gäller samma regler som för andra aktieägare när staten äger aktier. Å andra sidan är staten i en annan roll den som utfärdar bl.a. sådana lagar som gäller för banker, t.ex. bankaktiebolagslagen. Därmed är staten som ägare i en suverän position jämfört med privata ägare av banker. När jag lyssnade till Ola Karlssons tvärsäkra uppfattning om när finanskrisen började kom jag att tänka på ett TV-program av Staffan Heimerson som jag såg förra sommaren. Nattcafé tror jag att det hette. Carl Bildt var gäst. Det var i valrörelsen, och Carl Bildt var i full gång med att försöka få i gång en argumentation för den borgerliga regeringen. Han blev avbruten av Staffan Heimerson som sade: Men, Carl Bildt, de senaste 18 åren har det varit 9 års socialdemokratiskt styre och 9 års borgerligt styre, har ni inte i alla fall ett delat ansvar för det som varit? Kan du verkligen skylla allt på socialdemokraterna? - Nej, fick Bildt hålla med om. Sedan blev det en annan, djupare, mer analyserande diskussion om Sveriges problem. Att vi i efterhand kan se att det under de senaste 15, 20, 25 åren på många områden har förts en politik som vi nu tycker borde ha varit annorlunda är ett gemensamt ansvar som vi får ta. Ola Karlssons tvärsäkerhet när han säger att finanskrisen inträffade just då Kjell-Olof Feldt, Allan Larsson och Bengt K Å Johansson var ansvariga statsråd är inte med sanningen överensstämmande, i den mån det finns någon sanning. Det är i varje fall inte överensstämmande med en seriös analys av vad som faktiskt har hänt. Det vi skriver om i vårt betänkande är också att under större delen av 80-talet, när statens ägande utövades på ett icke formaliserat sätt, var bankens utveckling mycket positiv. Den var jämförbar med de andra bankerna, de privata affärsbankerna och föreningsbankerna. Över huvud taget var utvecklingen mycket bra. Vi konstaterar också att när väl problemen blev uppenbara, hösten 1990, agerade staten alltmer kraftfullt. Detta fortsatte sedan under den borgerliga regeringen, under Anne Wibble, men framför allt under Bo Lundgren. Det har visat sig vid de utfrågningar och de diskussioner vi har fört i utskottet, även Bo Lundgren har uttryckt det så, att där tog partierna i Sveriges riksdag ett gemensamt ansvar. Jag delar naturligtvis Peter Erikssons och alla medborgares inställning att man kan känna en vrede och en slags hopplöshet över att inte få utkräva ansvar efter den finanskris som har drabbat det svenska samhället så hårt. Men då måste vi också säga att det inte är ett brott mot den svenska konstitutionen att föra en politik som i efterhand visar sig inte ha varit helt lyckosam. Vi skriver också i vårt betänkande att vi utgår från, och det visade också de utfrågningar vi har haft med Jan Nygren och Anitra Steen, att staten måste formalisera sin ägarroll på ett helt annat sätt i framtiden. Man skall klart säga om man har andra förväntningar på de företag som staten äger än man skulle ha på privata företag. Om man har förväntningar att de skall bedriva en viss regionalpolitik, att de skall ta hänsyn till det och detta skall det klart anges i de dokument och policybeskrivningar som skall styra företagen. I övrigt, om företagen skall vara statliga bara för att balansera upp den privata marknaden, och i övrigt bedriva sin verksamhet som vilket privat företag som helst, skall statens ägarroll vara precis lika passiv eller aktiv som vore det privata företag. Detta är på gång inom regeringskansliet. Konstitutionsutskottet har ett särskilt ansvar att följa upp detta. Jag vill också säga att konstitutionsutskottet vid ett flertal tillfällen har granskat och diskuterat de här frågorna under årens lopp. På ett mycket aktivt och genomlysande sätt tror jag att varenda detalj i finanskrisen, i vart fall vad avser bankerna, är genomlyst och diskuterad. Den har också blivit föremål för riksdagsbeslut. Konstitutionsutskottet är inget organ som överprövar riksdagsbeslut, gubevars. Vill riksdagen föra en annan politik än riksdagen tidigare gjort, får riksdagen komma fram till det själv. Fru talman! Avslutningsvis vill jag framhålla att konstitutionsutskottet har gjort en mycket kritisk bedömning av statens roll som ägare.

Fru talman! Jag håller naturligtvis med Widar Andersson om att konstitutionsutskottet inte kan kritisera eller gå in och granska riksdagsbeslut. En dålig politik är inte det som vi skall kritisera eller granska. Men det vi kan granska är om staten i sin egenskap av ägare har tagit det ansvar som man måste lägga på staten som ägare. Där har konstitutionsutskottet en klar möjlighet och en uppgift att följa upp det som har hänt. Där menar jag att staten inte har tagit sitt ansvar. Det finns naturligtvis många som är ansvariga för finans och bankkrisen i Sverige. Men givet, som jag ser det, är att Kjell-Olof Feldt måste åläggas ett större ansvar än många andra på grund av att han ledde Finansdepartementet just under den kritiska period då man genomförde kreditavregleringen. Han har också sagt att han var medveten om att den innebar stora risker för bankvärlden. Men han har inte vidtagit någon som helst åtgärd för att förhindra att statens egen bank skulle drabbas. Det visade sig att statens egen bank drabbades allra värst. Därför är det viktigt att i efterhand också utkräva någon form av ansvar. Annars gör vi i konstitutionsutskottet oss skyldiga till något som också är allvarligt. Vi struntar i det som har hänt, suddar ut ansvarsrollerna och låter alla bli lika goda kålsupare. Det är inte heller bra. Det är viktigt med klara roller och klara ansvarsgränser.
Fru talman! Jag vill bara för klarhetens skull säga att varken Kjell-Olof Feldt eller något annat statsråd under den här tiden har brutit mot bankaktiebolagslagen eller mot de reglementen som beskriver statens ägande. Det måste trots allt sägas. Hade så varit fallet hade utfallet av den här prövningen blivit helt annorlunda. Förmodligen hade de blivit dragna inför civil domstol också. Dessutom får Peter Eriksson rikta kritiken av kreditavregleringen mot Sveriges riksdag, som har fattat beslut om att genomföra den. Det är en helt annan sak. Peter Eriksson får bestämma sig. Om man skall genomföra en sådan kreditavreglering som Sverige gjorde innebär det att staten får ta ansvaret för den genom regering och riksdag. Det ansåg man då att man måste göra. Om staten samtidigt är ägare av företag som har att agera på denna nya marknad får man försöka göra det på bästa möjliga sätt, precis som andra privata ägare har agerat på denna marknad. Det kan ju inte vara så att staten ägnar sig åt för mycket insideraffärer. Har man företag, banker i det här fallet, och är man aktieägare och majoritetsägare har man att följa ungefär de regler som finns på marknaden i övrigt. Annars måste Peter Eriksson driva linjen att man inte skall ha några statliga företag, utan staten skall enbart lagstifta.
Fru talman! Jag är inte motståndare till statliga företag. Jag har inte heller sagt att Kjell-Olof Feldt har brutit mot aktiebolagslagen, banklagen eller något annat. Men han har brustit i sitt ansvar som företrädare för staten och som ägare av en av Sveriges största banker. Det är helt uppenbart att de privata företag som ledde stora banker i Sverige klarade av situationen väl. Man kan knappast påstå att det var någon slags insiderinformation att kreditavregleringen hade lett till stora bankproblem i andra länder. Att överlämna en sådan information och att agera i enlighet med det kan knappast vara något insiderbrott, Widar Andersson. Det är naturligtvis att ta sitt ansvar som ägare. Det är det jag är ute efter. Det är viktigt, för annars visar staten att man inte klarar av att vara ägare. Jag tycker att det vore mycket olyckligt.
Fru talman! Staten har tagit sitt ansvar som ägare. Nordbanken går mycket bra, och Gotabanken är också en statlig bank. Sedan är det ytterligare en miljard som har gått till Sparbankerna och som de skall betala tillbaka. Staten har fått tillskjuta oerhört mycket pengar till sina banker, precis som de privata ägarna, S-E Banken och Handelsbanken, har gjort. Det är ett ägaransvar som staten har fått ta. Det har man gjort de här senaste fyra fem åren.
Fru talman! Det vi i dagligt tal kallar för bankkrisen inleddes under hösten 1990 i och med att förlusterna uppdagades. Sedan har Widar Andersson naturligtvis rätt i att det fanns ett förspel till det här i och med kreditavregleringen och mycket annat. Men ansvaret för statens ägande under den här perioden har alldeles klart innehafts av Kjell-Olof Feldt och Allan Larsson. Det har legat på deras ansvar att utöva ägandet på bolagsstämmorna och att på olika sätt ge direktiv till bankens ledning. Direktiven till bolagsstämmorna har varit ganska lätta att kontrollera. Direktiven till bankledningen i övrigt har inte gått att kontrollera därför att de har getts muntligt och direkt till Tony Hagström, som har vägrat att komma. Men en betydande del av ägarutövandet ligger i att utse och välja en kompetent styrelse. Om man då till styrelse utser sådana personer som inte har kreditkompetens och som inte har möjlighet att bedöma den typen av frågor, påtar man sig ett mycket stort ansvar som ägare. Accepterar man Lillemor Arvidsson som vice ordförande i en bank, accepterar man 95 000 kronor i arvode till henne för att hon sitter i kreditkommittén och hon dessutom inte ens går dit, då är det klart att man har ett stort ansvar.

Fru talman! Jag pekade tidigare under den här debatten på hur grannlaga det är att hålla isär olika saker när det gäller KU:s granskning. Det är givet att bankkrisen, som vi kallar den, hänger samman dels med en kapitalism som till sin karaktär är sådan att den alltmer ägnar sig åt spekulation - det var en kraftig spekulationskonjunktur i slutet av 80-talet - dels med avreglering av kreditmarknaden. Det var ju politiska beslut, som i riksdagen stöddes av i princip alla partier utom Vänsterpartiet. Det finns anledning att kräva politiskt ansvar i den allmänna politiska debatten och bland väljarna. Bankkrisen och finanskrisen var ett uttryck för hur det kapitalistiska systemet fungerade. Det gjordes grova felbedömningar. Vi måste granska regeringens göranden ur konstitutionell synvinkel. Man har följt de regler och lagar som varit för handen. Utskottsmajoriteten, som jag ansluter mig till, vidgår att regeringen var passiv i sin ägarroll. Därmed riktar man kritik mot hur regeringen bedrev sin politik. Om inte bankkrisen ägt rum hade denna kritiska debatt inte uppstått. Då hade säkert passiviteten i ägarrollen fått fortgå genom olika regeringsadministrationer. I och med att inga formella fel har begåtts finns det inte anledning att rikta en skarpare kritik mot detta än vad som ligger i det som utskottsmajoriteten säger. Däremot ligger det ett politiskt ansvar på den riksdagsmajoritet som har värnat om och genom kreditavregleringen spetsat till de spekulativa sidorna hos det kapitalistiska systemet.

Fru talman! Jag tycker att Kenneth Kvists historiebeskrivning är fel. Jag satt inte själv i riksdagen under perioden 1988-1991, men jag vet att miljöpartiet riktade mycket allvarlig kritik mot kreditavregleringen. Vi lyfte fram de erfarenheter som under den perioden fanns från andra länder. Att man ansåg att de beslut som riksdagen fattade var dåliga är naturligtvis inte skäl för att rikta kritik mot Kjell-Olof Feldt i efterhand. I sin egenskap av företrädare för staten och ägare för Nordbanken har han brustit i ansvar. Därför vill jag yrka bifall till reservationen.

Fru talman!

Det är emellertid alldeles uppenbart att det var fråga om uppgifter som var väl kända. Redan på 1950-talet förekom i pressen uppgifter som i efterhand har visat sig vara helt riktiga. Vi hade aktiviteter som riktades mot Sovjetunionen. Redan regeringsbeslutet i januari 1993 om att ex gratia ge en halv miljon kronor till den tidigare estniske motståndsmannen Evald Hallisk innebar ett erkännande från svensk sida att verksamhet av det här slaget hade ägt rum. Evald Han misslyckades med sin uppgift. Han blev fast praktiskt taget omedelbart när han landsteg på den estniska kusten.

Orsaken till att han gjorde dessa uttalanden var önskemålet om en större öppenhet i relationerna med Ryssland, en större beredvillighet att erkänna att det har funnits motsättningar; motsättningar som man nu hoppas skall vara över, men som förvisso var en del av det kalla kriget. Statsministern har däremot inte kommit med några nya uppgifter. Den omständigheten att han förordar öppenheten tycker jag snarast är något man bör ge ett plus i kanten för. Det finns alltså ingen anledning att rikta någon som helst anmärkning mot statsministern för hans agerande i det här sammanhanget. Tvärtom vill jag se både denna anmälan och majoritetsuttalandet som okynnesanmälan och okynneskritik som är helt obefogade. De bör avvisas av riksdagen.

Fru talman! Okynnesanmälan eller inte, men man får en känsla av att den kritik som majoriteten har samlats kring är exempel på en eftersläng med bakgrund i en långvarig utrikespolitisk rivalitet mellan en del socialdemokrater och Carl Bildt. Det är välbekant att det har funnits en sådan. Man hävdar att här har skett en avvikelse från en tidigare officiell ståndpunkt och att det borde ha beretts på olika sätt. Nu handlar det ju inte om vilken tidigare officiell ståndpunkt som helst, utan en som blivit fullständigt passerad av den historiska utvecklingen. Det var allmänt bekant redan på 1950-talet att Sverige stödde viss verksamhet i Baltikum som syftade till att återupprätta dessa ockuperade grannländers självständighet. Det var naturligtvis känt i Moskva också. Man läste svenska tidningar och insåg naturligtvis att det var väl känt även i Sverige att det förhöll sig på det sättet. Man tog säkert dessutom reda på ett och annat. Man kan konstatera att Carl Bildt i det här fallet har påmint om en verklighet som existerade men som inte längre är aktuell. Inga detaljer av något slag om något som kan tänkas vara känsligt har avslöjats. Om konsekvenserna av detta blev att Evald Hallisk fick en bättre uppgörelse med staten än vad som annars hade varit möjligt, ser jag inte att det har med ämnet att göra. En tanke som tycks finnas i majoritetens argumentering är att Carl Bildts uttalande skulle ha bidragit till att framställa Tage Erlander, som ju hade det yttersta ansvaret för dessa ting på 1950-talet, som en person som då for med osanning. Det är ju inte det det är fråga om. Det som sades officiellt på 1950-talet var naturligtvis det enda som kunde sägas då, det enda som var rimligt att säga under pågående kallt krig mellan två samhällssystem. De historiska förutsättningarna var totalt annorlunda. Men det som inte kunde sägas då kan ofta sägas nu - det gäller inte bara just det här ärendet, utan över lag förhållanden som var aktuella för 30 eller 40 år sedan. En annan tanke tycks vara att det skulle vara särskilt allvarligt att Carl Bildts uttalande var allmänt och svepande. Men det var naturligtvis just så han borde uttala sig om han nu skulle kommentera de här frågorna. Om man går in på detaljer tar man naturligtvis risken att säga något som kanske på någon punkt skulle ha förbehållits en trängre krets. Att i allmänna ordalag påminna om något som varenda intresserad och läskunnig person vetat om i årtionden kan inte gärna ha skapat några problem. Kanske är det rent av så att det här uttalandet bidrog till att lätta upp samtalsatmosfären mellan Sverige och Ryssland och skapa ett större mått av förtroende. Jag kan i alla fall inte på något sätt se att riket har utsatts för några risker genom detta uttalande, och därför tycker jag att den rimliga slutsatsen här är att kammaren borde bifalla reservation 4.

Fru talman! Den 9 augusti 1994, direkt efter ett sammanträde med Utrikesnämnden, höll dåvarande statsminister Carl Bildt en mycket improviserad presskonferens på Stockholms slotts borggård. Som påpekats här gjorde Carl Bildt då uttalanden om bl.a. Sverige och Sovjetunionen 1957, där svenska myndigheter hade anklagats för att ha bedrivit omstörtande verksamhet mot Sovjetunionen. Som väl alla måste komma ihåg och hålla med om väckte statsministerns uttalande stor uppmärksamhet och ledde till att en häftig debatt utbröt i svenska medier. Det blev även en häftig debatt mellan statsminister Carl Bildt och oppositionsledaren vid den tidpunkten, Ingvar Carlsson. Exakt hur Carl Bildt formulerade sig har inte kunnat fastställas, men enligt samstämmiga uppgifter i medierna skulle Carl Bildt ha sagt att han i samtal med ryssarna erkänt att Sverige tidigare bedrivit någon form av spionage mot ryssarna. Enligt Dagens Nyheter hade Carl Bildt uttalat att han för ryssarna förklarat att de hade haft rätt den gången under det kalla kriget när de protesterade. Inför utskottet, det kan inte bestridas, har Carl Bildt förklarat att tidningsuppgifterna om att han med företrädare för Ryssland skulle ha fört förtroliga samtal om saken är felaktiga. Vid utfrågningen har Carl Bildt inte helt kunnat utesluta att han använt ordet spionage när han talade till journalisterna. Det är också viktigt att lägga på minnet. Han har alltså inte kunnat utesluta att så kan ha skett. Klart är emellertid att Carl Bildt uttalar sig mycket svepande, precis som tidigare talare här har nämnt. Det skulle ju också senare visa sig att hans mindre genomtänkta formuleringar på borggården skulle skapa problem och få besvärande konsekvenser.

Att som statsminister uttala sig otydligt och svepande i ett ärende under en pågående domstolsprocess med alla de risker som föreligger för missförstånd är faktiskt ganska anmärkningsvärt. Det är ingen okynnesanmälan från socialdemokraternas sida som ligger bakom den här granskningsanmälan, Birger Hagård. Det är knappast välbetänkt av en statsminister att uttala sig svepande i en fråga i ett läge då domstolsprocess pågår. Jag tror uppriktigt sagt att t.o.m. Carl Bildt i dag innerst inne kan erkänna det för sig själv. Ett statsministeruttalande är faktiskt inte vilket uttalande som helst. JK, som företrädde staten i målet mot Hallisk, kom genom statsminister Carl Bildts oförsiktiga uttalande i ett besvärligt läge. Det glömde både Birger Hagård och Håkan Holmberg att tala om! Hallisks advokat förklarade också den 17 augusti i en skrivelse till JK att saken nu hade kommit i ett annat läge. Carl Bildts svepande formuleringar på borggården och hans agerande därefter skapade med andra ord en osäkerhet i processen mellan staten och Evald Hallisk. Det blev t.o.m. nödvändigt för justitiekanslern att försöka få klarhet i, om statsministerns uttalande i sak var skiljande från det regeringsbeslut som fattats den 28 januari 1993 och på vilket JK hade byggt upp sitt svaromål i processen. Att i det läget hävda att denna anmälan skulle vara en okynnesanmälan är ju verkligen okynnigt sagt. Den här anmälan bär såvitt jag förstår väldigt långt, eftersom man inte kan utesluta att statsministerns kanske inte alltför väl valda ord på borggården bidragit till att förändra situationen i en rättslig process. Det är egentligen, får man väl erkänna, en ganska allvarlig situation. Man kan alltså, mot den bakgrund som jag har försökt beskriva, inte komma fram till någon annan ståndpunkt än att det mycket väl kan förhålla sig så att statsministerns uttalande på borggården den 9 augusti förändrat situationen i själva domstolsprocessen, och det kan man inte bara bortse från. Vi vet alla att varje ord i ett uttalande av en statsminister vägs på guldvåg. En statsministers uttalande i en fråga som rör förhållandet till främmande makt bör därför övervägas noga och utformas så, att det inte ger upphov till några onödiga missförstånd. Inte minst gäller det om den svenska underrättelseverksamheten är berörd. Då måste man vara särskilt noga. Är avsikten att avvika från en tidigare intagen officiell ståndpunkt i en viss fråga är det naturligtvis rätt att, som utskottsmajoriteten säger, uttalandet bör föregås av en beredning och övervägande i de former som normalt förekommer vid ställningstaganden i sådana fall. Håkan Holmberg säger att det här historiskt sett är en fullständigt passerad fråga. Ja, att uttalandet gäller en händelse som ligger långt tillbaka i tiden är naturligtvis obestridligt - 1957. Å andra sidan skall vi komma ihåg, Håkan Holmberg, att vi har 70-årig sekretess. Att en händelse ligger långt tillbaka i tiden förändrar egentligen ingenting i sak i det avseendet. Sekretessen är naturligtvis ändå ett viktigt faktum att ta hänsyn till. Även om en händelse ligger långt tillbaka i tiden upphäver man inte 70-årssekretessen hur som helst. Man måste vara väldigt noga med hur man hanterar den. Det borde vi ändå kunna vara överens om, Håkan Holmberg. Man kan diskutera om frågan om att lätta på en sådan sekretess är en fråga för en statsminister att ensam avgöra vid ett möte med pressen på borggården den 9 augusti, utan särskild genomgång och beredning. Jag tycker att det är fullt berättigat att ställa sådana frågor. Att kalla det för okynne tycker jag att Birger Hagård borde hålla sig för god för. Jag tycker att det här ärendet verkligen fyller de krav som man kan ställa för att KU på ett allvarligt sätt skall gå in och granska förhållandena. Utskottsmajoriteten har kommit fram till att Carl Bildt som statsminister i det nu aktuella fallet inte har levt upp till de krav som jag för en stund sedan redovisade och som jag tycker att man borde ställa i det här sammanhanget. Däri ligger också den kritik som vi i det här fallet riktar mot f.d. statsminister Carl

Fru talman! Det är alltid lika roligt att debattera med Kurt Ove Johansson. Han har en förmåga att elda upp sig till den milda grad att han t.o.m. tror på vad han säger. I det här fallet fanns det åtskilliga dunkla punkter i vad Kurt Ove Johansson sade. Han talade om att 70-årssekretessen skulle ha varit berörd. Naturligtvis inte! Här uttalar sig alltså statsminister Carl Bildt i mycket svepande ordalag om ting som hände på 1950-talet och som är var mans egendom. Vi visste egentligen alla vad som pågick, om vi över huvud taget var intresserade av att ta reda på något. Att svensk underrättelseverksamhet riktades mot Sovjetunionen, att vi vidtog åtgärder för vårt försvar, var definitivt inte någon nyhet. Man behövde inte ens, som jag själv råkade, vara engagerad i den svenska underrättelsetjänsten vid den här tidpunkten för att känna till vad som pågick. Den häftiga debatten i svenska medier och den häftiga debatten mellan Ingvar Carlsson och Carl Bildt var kanske inte fullt så häftig som Kurt Ove Johansson i efterhand vill göra gällande. Det är möjligt att den var häftig från Ingvar Carlssons sida, men det var väl också det enda i det sammanhanget. Att uttalandet skulle ha påverkat domstolsprocessen finns det väl inte någon större anledning att tro. Här hade regeringen redan i januari 1993, alltså nästan ett och ett halvt år dessförinnan, fattat ett beslut om att bevilja Evald Hallisk en halv miljon kronor. Därmed hade man de facto erkänt att Sverige hade förpliktelser mot Hallisk. Att Hallisk inte var nöjd utan ville gå vidare är en annan sak; det uppnåddes i det sammanhanget en förlikning där Evald Hallisk fick ytterligare 120 000 kr. Detta är verkligen är att göra en höna av en fjäder. Jag står fast vid vad jag tidigare sade: Detta är en okynnesanmälan, och den har lett fram till en okynneskritik. Den är egentligen inte värd att behandlas av
Fru talman! Det förvånar mig oerhört mycket att Birger Hagård så envist håller fast vid att det här skulle vara en okynnesanmälan. Man kan naturligtvis fråga sig vad det kan finnas för anledning att egentligen diskutera en så här allvarlig fråga med en person som anser att saken skulle vara så bagatellartad. Med utgångspunkt i det kan man förutsätta att vederbörande inte har varit särskilt intresserad av att sätta sig in i själva sakförhållandet. Om Birger Hagård inte hade betraktat det här som en okynnesanmälan kanske han skulle ha använt mer tid till att försöka tränga in i ärendet. Jag tror att det skulle ha varit nyttigt. Jag är också något förvånad över Birger Hagårds resonemang när det gäller 70-årssekretessen. Jag hoppas verkligen att det inte är en moderat ståndpunkt att betrakta 70-årssekretessen på det lättvindiga sätt som Birger Hagård gör. Jag tror alltså att de flesta som har försökt sätta sig in i sekretessfrågorna skulle reagera ganska häftigt på om t.ex. Birger Hagårds parti skulle inta den ståndpunkt i den frågan som han ger uttryck för. Birger Hagård har rätt på en punkt, nämligen att regeringen tog ställning första gången om att medge Hallisk 500 000 kr i januari 1993. Intressant i sammanhanget är att efter borggårdstalet tvingades faktiskt JK att gå upp till regeringskansliet för att förhöra sig om huruvida det verkligen förhöll sig så att statsministern anförande inte hade förändrat sakförhållandet. JK tvingades till detta. Kom då inte och säg att det inte skulle ha betydelse i sammanhanget.
Fru talman! Det är väl alldeles utmärkt att JK är nitisk och sköter sitt ämbete. Om JK finner att det föreligger några oklarheter skall han naturligtvis också reda upp det. Samtidigt vill jag påpeka att det inte finns något som helst belägg för att Carl Bildt på någon enda punkt skulle ha brutit mot 70-årssekretessen. Det är fråga om allmänna och svepande ordalag. Precis som Håkan Holmberg sade tidigare var det bra att det var så, därigenom var det inte fråga om att han behövde bryta mot 70-årssekretessen. Jag är litet förvånad över att man över huvud taget tar upp den här frågan från socialdemokratiskt håll. Jag undrar om det inte i ganska stor utsträckning hänger samman med att man anser att den gamla myten om Erlanders och Undéns ofelbarhet har blivit naggad i kanten och att det är den man så gärna vill slå vakt om.
Fru talman! Jag vet inte om det är medvetet från Birger Hagårds sida, men jag upplever att vi litet grand pratar förbi varandra. När jag pratar om 70 årsregeln så pratar jag om den utifrån rent principiella utgångspunkter. Då spelar det kanske mindre roll vilken fråga det gäller. Faktum är att 70-årsregeln inte har tillkommit av en tillfällighet. När det gäller den typ av frågor som faller under sekretessen är det naturligtvis oerhört viktigt - även om frågan ligger långt tillbaka i tiden - att man hanterar den här typen av sekretessfrågor på ett tillfredsställande sätt enligt praxis i de här sammanhangen. Jag varnar för att t.ex. t.o.m. statsministrar på borggården och på improviserade presskonferenser kastar ur sig sådana uttalanden som kan falla under sekretess utan att ha gjort en sådan prövning som förutsätts skall ske innan man gör sådana uttalanden. Birger Hagård sade att JK är nitisk. Vi har en duktig JK. Men även Birger Hagård måste väl tycka att det är uppsendeväckande att en JK som är en inblandad i en process som statens talesman mot Evald Hallisk mitt under processen skall behöva gå till regeringen för att få klarhet i om regeringens ståndpunkt är densamma då som den var i januari 1993. Nog borde väl även Birger Hagård kunna inse att en sådan situation kan påverka domstolsprocessen som sådan. Det kan inte bestridas.
Fru talman! Jag vill påminna om att uttrycket okynnesanmälan inte från början var mitt, och jag tog inte ställning till om det var en sådan eller inte. Däremot tycker jag att det här ärendet har drag av politiska efterslängar till en debatt och kontrovers mellan olika personer i svensk politik, vilket vi är vana vid sedan ganska många år tillbaka. Som sådan finner jag att hela frågeställningen är ganska konstruerad. årssekretessen. Det är klart att det är en viktig princip. Men när man talar om principer så kan man ibland råka hamna i något som kanske bättre skulle kunna karaktäriseras som principrytteri. Jag vill påminna om att Carl Bildt inte offentliggjorde några detaljuppgifter utan uttalade sig mycket allmänt om sådant som egentligen var allmänt bekant. Dessutom berörde uttalandena ett land som inte längre existerar, Sovjetunionen, och det handlade om ett ockuperat grannland som inte längre är ockuperat och vars självständighet är internationellt erkänd av bl.a. det numera icke existerande Sovjetunionens efterföljare Ryssland. När världshistorien har förändrats så till den grad, måste jag säga att det blir mycket ansträngt och konstruerat att ifrågasätta att statsministern i det här fallet undslapp sig en kommentar om mycket allmänt kända förhållanden så som han gjorde. Jag kan inte på något sätt bli upprörd över detta. Hade det varit så att Carl Bildt hade gett detaljupplysningar om saker och ting från denna tid hade det naturligtvis kunnat vara annorlunda. Men det var inte så det gick till. Den debatt som möjligen var upphetsad och som pågick har naturligtvis något att göra med att det så länge har varit så tyst i Sverige om vad som i verkligheten skedde under denna period.
Fru talman! Jag är glad över att Håkan Holmberg tar avstånd från att den här anmälan kallas okynnesanmälan. Jag tycker att det faktiskt är hederligt av Håkan Holmberg att säga det. Samtidigt vill jag bestrida att det här skulle vara ett slags politiskt eftermäle. Det är det absolut inte. Jag hoppas verkligen att de som lyssnade på min inledning ändå insåg att den här anmälan verkligen är allvarligt menad. Det framgår också av granskningsbetänkandet att den kritik som vi riktar mot Carl Bildt i det här fallet verkligen är befogad. Jag tycker att Håkan Holmberg litet för lättvindigt går förbi åtminstone en del av problemet, nämligen det faktum att Carl Bildts inhopp den 9 augusti och det sätt som han uttryckte sig på innebar att JK kom i en besvärlig situation i en pågående domstolsprocess. Det kan man inte bara helt sonika gå förbi. Som framgår av vår skrivning i granskningsbetänkandet är det en väsentlig del i det här sammanhanget. Håkan Holmberg vet efter sju månader i konstitutionsutskottet att vi faktiskt ser ganska allvarligt på om statsråd springer i väg och kommer med ogenomtänkta påståenden i ett läge när det pågår domstolsprocesser. Det har Håkan Holmberg säkert lärt sig redan under den här sjumånadersperioden. Därför menar jag att man inte kan gå förbi detta hur lättvindigt som helst. Jag har för Birger Hagård gjort klart att Carl Bildts uttalande på borggården mycket väl kan ha påverkat domstolsprocessen.
Fru talman! Jag skall inte än en gång gå in på Kurt Ove Johanssons val av spydigheter. Jag konstaterar bara att jag inte ser något underligt i att man gör anmälningar även på områden där det visar sig att det inte riktigt finns ett ordentligt underlag för att rikta kritik. Det är det som är idén med den här proceduren. Man har en känsla av att någonting kanske borde utredas närmare och så gör man en anmälan. På det sättet är förhoppningsvis varje anmälan i någon mening allvarligt avsedd. Man bör då också kunna medge att grunden för anmälan är svag om den visar sig vara svag. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att det är precis det som är konsekvensen av det material som har framkommit och de allmänna omständigheter som jag och Birger Hagård har berört. Uttalandena hade allmän karaktär. Det var inte fråga om några detaljer. Uttalandena handlar om ett land som inte ens existerar längre. Metoden att dra upp 70-årssekretessen i detta sammanhang är mycket konstruerad. Det gäller naturligtvis även de andra aspekterna i det här ärendet. Jag vidhåller mycket bestämt att det här ärendet har drag av politiska efterslängar som jag inte tycker hör hemma i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag kan hålla med Håkan Holmberg så långt att man naturligtvis inte skall driva en anmälan vidare om man lämnar in en granskningsanmälan och det sedan visar sig att det inte finns något fog för det som låg bakom anmälan. På den punkten är Håkan Holmberg och jag överens. Men i det här fallet tycker vi ju faktiskt oss ha funnit att det fanns skäl att fullfölja den här granskningsanmälan. Jag anser nog att vi har fått tillräckligt med stöd för den ståndpunkten i de svar som justitiekanslern gav när han var i utskottet och svarade på frågor. Det framgår klart och tydligt av vårt granskningsunderlag att det pågick en domstolsprocess när Carl Bildt gjorde sina uttalanden på borggården. Jag har väldigt svårt att förstå att man kan komma till någon annan slutsats än att ett sådant svepande uttalande som Carl Bildt har medgivit att han har gjort och som sedan leder till missförstånd kan ha påverkat domstolsprocessen. När man verkligen finner skäl för att rikta kritik mot det som har förevarit är det väl inte så konstigt att man också fullföljer en granskningsanmälan. Som granskare har man ju skyldighet att göra detta.

Fru talman! Den här frågan kom vi att beröra redan i den inledande debatten, varför jag skall försöka fatta mig mycket kort, och kanske kan jag t.o.m. spara in eller annan minut, vilket kanske kan behövas. När det gäller brevet till Jeltsin från statsminister Bildt kan jag bara konstatera att det inte finns skäl att rikta någon konstitutionell anmärkning mot den förre statsministern. Brevet har blivit föremål för en absolut korrekt beredning. Utrikesdepartementet och Statsrådsberedningen har varit inkopplade, och även många andra - ett tiotal personer, har det sagts - har varit inblandade. Sedan uppstår frågan om ärendet skulle ha dragits i Utrikesnämnden eller inte. Jag har redan förut påpekat enkla fakta. Carl Bildt råkade säga att frågan hade berörts den 9 september. Detta orsakade en viss förvirring hos oss, men det klarlades sedan att det var den 9 augusti som avsågs. Det är mänskligt att på det här sättet missa ett datum. Det som avsågs var alltså den 9 augusti och inte den 9 september. Det blev då också klart att ärendet hade berörts i Utrikesnämnden, och fanns det några oklarheter borde det, som jag har sagt förut, inte ha varit särskilt svårt för vare sig Ingvar Carlsson eller Lena Hjelm-Wallén eller vem det nu var som var berörd, att begära ytterligare upplysningar. Man kan också konstatera att den stora tvistefrågan är 10 kap. 6 § regeringsformen, där det sägs att ärenden av större vikt i utrikespolitiskt hänseende bör bli föremål för överläggningar i Utrikesnämnden. Så är fallet om nya frågor dyker upp, men det här var alltså inte någon ny fråga, utan detta var ett led i den pågående dialogen om bl.a. ubåtskränkningarna och därför inte en fråga som med automatik skall komma upp i Utrikesnämnden. Det finns alltså inte någon anledning att i det här sammanhanget framhärda i någon kritik mot den förre statsministern. Fru talman! Jag ber så att få yrka bifall till reservation nr 5. För ordningens skull vill jag nu också nämna de andra reservationer som jag vill yrka bifall till, så har jag det gjort. Det gäller reservation nr 1, som det redan har yrkats bifall till. Det gäller också reservation nr 9, nr 10, nr 11 och nr 13.

Fru talman! Det brev som Carl Bildt för ganska precis ett år sedan översände till den ryske presidenten Boris Jeltsin var, Birger Hagård, faktiskt inte vilket brev som helst. Det var i själva verket från både säkerhetspolitisk och utrikespolitisk synpunkt ett mycket betydelsefullt brev. Detta tror jag att Birger Hagård skall hålla i minnet. Den 1 mars 1994 kom ÖB:s rapport till regeringen om misstankar om fortsatta kränkningar av svenskt territorialvatten också under 1993. Om ÖB:s uppgifter var korrekta skulle det innebära att Jeltsin hade övergett den avsiktsförklaring om att stärka freden och säkerheten i Östersjön och öka förtroendet mellan staterna som han och Bildt ställt sig bakom i februari 1993. Jag kan förstå om Bildt i det läget kände ett behov av att på ett lämpligt sätt meddela ryssarna att man på den svenska sidan var besviken och irriterad över vad ÖB hade rapporterat. Det var när Bildt bestämde sig för att koppla samman de här två sakerna, dvs. hur ubåtssamtalen fortsättningsvis skulle bedrivas och reaktionen på ÖB:s rapport, som det planerade brevet fick sin speciella karaktär. Detta tycks Birger Hagård helt ha förbisett. Då fick det, som det står i granskningsbetänkandet, en annan och högre dignitet. Jag vill, Birger Hagård, hävda att ett brev med det här innehållet blev ett viktigt utrikespolitiskt dokument, som inte bara angick den dåvarande regeringen utan också angick den svenska riksdagen. Birger Hagård sade att det inte fanns skäl för någon konstitutionell anmärkning i det här sammanhanget. Jag vill då påminna Birger Hagård om att vi faktiskt har regler om hur regeringen bör förfara i sådana här situationer. Enligt 10 kap. 6 § regeringsformen skall regeringen fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket. Det står där att regeringen skall överlägga med nämnden i alla utrikesärenden av större vikt men också att man skall överlägga om sådant som kan få betydelse för riket. I det här perspektivet framstår det enligt min mening närmast som en naturlig sak att Bildt borde ha tagit upp i sina överväganden kring brevet till Jeltsin i Utrikesnämnden. Det fanns faktiskt, Birger Hagård, ett alldeles utmärkt tillfälle att göra detta, och det var den 20 maj, dvs. fem dagar före den tidpunkt då brevet färdigställdes och undertecknades av Carl Bildt. Från den beredningsprocess som vi har haft i konstitutionsutskottet vet vi att det här brevet inte kom till på en enda dag. Brevet hade förberetts väldigt länge. När Utrikesnämnden sammanträdde den 20 maj fanns det alltså så att säga fem dagar att spela på. Då hade Carl Bildt utomordentliga möjligheter att presentera innehållet i brevet. Birger Hagård kan knappast förneka att brevet från Carl Bildt till Boris Jeltsin formulerades väldigt skarpt, rent ut sagt provocerande, i den del som berörde de eventuella kränkningarna av svenskt territorialvatten. Carl Bildt drar sig ju faktiskt inte för att ange nationaliteten på de kränkande ubåtarna. Carl Bildt skriver att "ansvaret för denna verksamhet kan ligga i olika kvarvarande ex-sovjetiska strukturer eller aktionsmönster". Det var minst sagt djärvt av Carl Bildt att skriva på det sättet, inte minst med tanke på hur svår nationalitetsbestämningen av undervattensfarkoster har varit och fortfarande är, Mot den bakgrunden var det faktiskt inte svårt att räkna ut att den ryska reaktionen på Carl Bildts brev skulle bli ytterst våldsam. Vi vet nu också att det blev så. Det är uppenbart att Bildt insåg att han givit sig in på något som allvarligt kunde störa relationerna mellan Sverige och Ryssland. Jag måste också säga att det framstår som ytterst märkligt att Bildt när han möter Utrikesnämnden i början av augusti, Birger Hagård, försitter chansen att förtroligt meddela de andra partierna vad som faktiskt hade förevarit. Han hade ju då redan några veckor tidigare fått Jeltsins svarsbrev. I Utrikesnämnden säger han bara i förbigående den 9 augusti att det har förekommit en kontakt med Jeltsin, utan att nämna att brev med mycket speciellt innehåll hade utväxlats mellan honom och den ryske presidenten. Jag tycker att Birger Hagård borde medge att det är ett oerhört konstigt förhållande att Carl Bildt då bara i förbigående talar om en kontakt, när brev med ett så här viktigt innehåll hade sänts i väg och ett svar hade erhållits. Att han inte på ett förtroligt sätt tar upp detta när Utrikesnämnden sammanträder den 9 augusti är ett utomordentligt märkligt förhållande, som knappast kan försvaras av någon annan än just Birger Hagård. Konsekvensen, Birger Hagård, av Bildts underlåtenhet blev faktiskt att den nya socialdemokratiska regering som tillträdde efter valet i september 1994 inte kände till vad den förra regeringen hade delgivit den ryska ledningen i form av anklagelser, som senare t.o.m. visat sig vara ogrundade. Det skall vi inte heller glömma bort.

Jag tycker, uppriktigt sagt, att det hade varit snyggt om också moderaterna hade ställt sig bakom en sådan skrivning. Jag tycker att det är mycket starka argument som förelegat när alla partier utom moderaterna har enats om utskottets majoritetsskrivning.
Fru talman! Jag upprepar att det här är 10 kap. 6 § regeringsformen som här är aktuell och som striden står om. Var det fråga om ett ärende av större vikt? Var det något nytt som hade inträffat? Var det något som borde ha föranlett ett särskilt inkallande av Utrikesnämnden? Hur frågan i detalj bereddes före den 20 maj känner vi inte till, men det fanns naturligtvis fullgoda skäl till att man inte tog upp detta den 20 Skulle då Utrikesnämnden särskilt ha inkallats? Kanske menar Kurt Ove Johansson att så skulle ha skett. Statsministern Carl Bildt gjorde en annan bedömning. Så skulle inte behöva ske. Han berörde sedan brevet den 9 augusti. Det hade varit många involverade, och inte heller någon annan tycks ha tagit upp det. Mot denna bakgrund kan jag inte se annat än att denna kritik är ogrundad.
Fru talman! I och för sig skulle man måhända kunna låta det bero med vad som har sagts, men jag menar att situationen är allvarligare än så. Det är faktiskt så att det finns ett mönster i Carl Bildts handlande på det utrikespolitiska området som också är anmärkningsvärt. Han försöker att leka med utrikespolitiken i en egen ringhörna, utan att blanda in några andra partier, som om utrikespolitiken med Carl Bildt som statsminister skulle vara en enskild moderat fråga. Vi vet nu genom det material som finns att det var dåligt beställt också med hur man inom den borgerliga regeringen i övrigt hanterade den här frågan. Man har sagt att Bengt Westerberg inte fick veta någonting därför att han var bortrest vid tillfället. Men man vet att brevet förbereddes under mycket lång tid, och Bengt Westerberg kan omöjligt ha varit borta så lång tid. Också det förhållandet är mycket märkligt. Att inte heller Olof Johansson har fått någon information är också välbekant. Han har ganska klart sagt till pressen att om han hade vetat vad som stod i brevet, skulle han omedelbart ha reagerat. Det är bara att beklaga att Carl Bildt så att säga lekte med utrikespolitiken på sin egen planhalva. Jag är ganska övertygad om att om han hade visat det här brevet både för Bengt Westerberg och för Olof Johansson, hade det fått en helt annan lydelse. Det hade kanske inte ens sänts i väg.
Fru talman! Med tanke på alla dem som var inblandade - det har talats om ett tiotal personer inom Utrikesdepartementet och Statsrådsberedningen, och även försvarsministern har blivit informerad - finner jag det högst osannolikt att inte detta måste ha nått också de andra ledamöterna i regeringskretsen. Det är uppenbart att i varje fall Alf Svensson kände till det. Bengt Westerberg kan inte ha varit ovetande om det, och jag ifrågasätter om ens Olof Johansson kan ha varit ovetande om det. Man överlät väl måhända också - kanske bl.a. på grund av Carl Bildts obestridligen stora kompetens - rätt mycket av avgörandet till Carl Bildt.
Fru talman! Det som Birger Hagård nu senast sagt styrker egentligen bara det som jag sade dessförinnan, nämligen att moderaterna tyckte att utrikespolitiken var något som de själva skulle hantera i regeringsställning. Vi har inga dokument som tyder på att försvarsministern har varit inblandad i sammanhanget, men jag accepterar det. Han var moderat. Det sägs också att utrikesministern har varit inblandad i det här, och det finns dokument som styrker det. Också hon var, liksom Carl Bildt, moderat. De andra behövde inte göra sig besvär. Jag tror att man av vad som har sagts kan läsa ut att Olof Johansson och Bengt Westerberg ingalunda varit nöjda med att sitta i en regering på sådana premisser. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att utrikespolitiken förvandlades till att vara ett slags moderat lekstuga i Carl Bildts regering. Man lämnade den svenska riksdagen utanför. Man nonchalerade Denna diskussion har visat att det är en ytterst beklämmande historia - i alla fall som Birger Hagård har hanterat den. Det är väl bara att med glädje notera att övriga partier i konstitutionsutskottet ändå har varit överens om att det var olämpligt att inte dra detta brev i Utrikesnämnden. Det fanns ändå så många möjligheter: i maj, innan brevet sändes i väg, eller den 9 augusti när brevväxlingen mellan Bildt och Jeltsin var klar. Mot denna bakgrund är det ännu märkligare att moderaterna inte kunde vara med om den kritiska skrivning som utskottet gjort.

Fru talman! Ärligt talat har större delen av denna debatt redan förts i inledningsavsnittet. Jag vill egentligen mest sammanfatta det som jag tycker är det väsentliga ur mitt perspektiv. Det är självklart att regeringen sköter den praktiska utrikespolitiken, men det är viktigt att riksdagen hålls informerad. Det finns regler för detta i regeringsformen. Det finns såvitt jag förstår inga regler för hur information skall ske inom t.ex. en koalitionsregering, men däremot finns det regler för hur riksdagen skall involveras i viktiga ställningstaganden. Jag tror att det finns skäl att förankra ett och annat brev och ett och annat ställningstagande utöver vad som är absolut nödvändigt för att undvika att man, säkert oavsiktligt, glider in i en situation då det av en framtida regering så småningom kan anses tämligen överflödigt att tala med Utrikesnämnden ens om väsentliga ting. Frågan är naturligtvis vad som är väsentliga ting och vad som är frågor av större vikt. Jag tycker att det finns ett ord i den moderata reservationen som är intressant, nämligen "automatik". Man konstaterar att det som har förevarit inte med automatik leder till slutsatsen att Utrikesnämnden borde ha fått tillfälle att diskutera detta. Jag kan respektera den slutsatsen, men just detta ordval innebär också att man öppnar för en annan tolkning. Det är inte totalt fel att göra en annan tolkning. Vi gör en annan tolkning. Jag tror att det är viktigt att man gör det och att man försöker hålla den linjen inte minst därför att det, som vi var inne på i inledningsrundan, finns ett tidigare exempel på liknande brev. Breven är inte exakt likadana, men de är jämförbara i viktiga avseenden. De har berört stora utrikespolitiska frågor där Sveriges ställningstagande, uppträdande, agerande och sätt att uttrycka sig har haft betydelse. Det är faktiskt mycket viktigt att man försöker hålla samma linje från det ena året och det ena brevet till det andra. Jag påtalade den brist som jag tycker fanns i socialdemokraternas agerande för ett antal år sedan, då det förra brevet var uppe. Jag vill också få sagt att jag inte tycker att det duger att hänvisa till att det den gången ändå gavs ett svar på en fråga i kammaren och att det skulle ersätta det som står i grundlagen om samråd i Utrikesnämnden. Man kan inte låta en fråga ställd av en enskild ledamot ersätta vad som är stadgat i regeringsformen. Parallellen är om inte exakt så ändå tillräckligt uppenbar.

Fru talman! Jag skall egentligen inte förstöra Håkan Holmbergs sammanfattning på något sätt. Jag vill bara på en enda punkt upprepa vad jag sade i ett tidigare sammanhang när det gäller det socialdemokratiska brevet från några år sedan. Det framgår - jag upprepar det ännu en gång, Håkan Holmberg - att både utrikesminister Sten Andersson och utskottet underströk att det hade varit en fördel om brevet hade presenterats i Utrikesnämnden. Jag vill ha detta noterat i protokollet.
Fru talman! Då får väl jag till protokollet läsa in slutorden i majoritetstexten från 1991, där det heter att någon kritik mot regeringen inte är befogad. Det framstår ändå för var och en som läser detta och jämför från det ena året till det andra som att det görs olika bedömningar beroende på vem det råkar handla om.
Fru talman! Det är egentligen inte så märkligt, Håkan Holmberg, eftersom man från regeringskansliet medgav att det hade varit en fördel om brevet hade dragits i Utrikesnämnden. Hade Carl Bildt eller varför inte moderaterna i utskottet sagt att brevet självfallet skulle ha dragits i Utrikesnämnden och att utrikespolitiken skulle ha skötts på ett annorlunda sätt hade utskottets skrivningar kanske sett litet annorlunda ut än vad de gör i dag.

Fru talman! Det mesta är kanske i och för sig sagt i denna debatt. Men det vi har att granska är faktiskt den dåvarande regeringens handhavande av 10 kap. 6 § i regeringsformen. Där heter det att regeringen har att informera Utrikesnämnden om frågor som kan få betydelse för riket. Om man riktar ett brev till en annan stat som spetsar till relationerna mellan Sverige och denna stat har det naturligtvis betydelse för riket. Om man sedan dessutom inte tar tillfället i akt och informerar Utrikesnämnden om detta, vare sig då Utrikesnämnden träffas strax innan brevet sänds i väg eller då Utrikesnämnden träffas en tid efter det att brevet sänts i väg, ställer man riksdagen i en position som är något märklig. Det är märkligt inte minst mot bakgrund av att det inte var svårt att gissa att det fanns en viss risk för regeringsskifte, med tanke på hur opinionssiffrorna såg ut i augusti. Då fanns det nog anledning att informera i Utrikesnämnden kring detta. I sådana här fall gäller det att grannlaga informera riksdagens partier, eftersom alla partier har ett internationellt kontaktnät och därmed också verkar i detta. Företrädare för Sveriges riksdag skall inte behöva bli påhoppade av företrädare för andra länder i frågor som har vikt för Sveriges relationer med omvärlden, som de ju rimligen borde känna till, och vara helt okunniga om vad som har förevarit. Jag menar att det finns fog för den kritik som majoriteten i utskottet har samlat sig kring. Det visar att den moderata partipolitiseringen av KU verkligen är tillspetsad när man inte vill ha granskning av de moderata makthavarna. Det är ett faktum.

Fru talman! Jag skall försöka att fatta mig kort. Frågan om Carl Bildts brev till president Jeltsin grundar sig på en rapport från ÖB under våren 1994 om viss undervattensverksamhet som enligt rapporten pågått ända fram till 1993. Undervattensverksamheten visade sig efter ett tag vara fråga om minkar. Den som kan litet grand om biologi och ekologi vet att minkarna härstammar från Nordamerika. Carl Bildt skrev ett brev till Jeltsin. I brevet som var väldigt väl förberett och som man jobbat med länge i regeringskansliet hävdar Bildt att undervattensverksamheten härstammade från Ryssland, och inte bara det. Det berodde också på vad, som han säger, ex-sovjetiska strukturer som finns kvar. Det som utspelade sig under vattenytan i den svenska skärgården har varit en av de verkliga huvudfrågorna för svensk utrikespolitik under mer än ett decennium. Carl Bildts brev och Sveriges relationer med Ryssland och det tidigare Sovjetunionen är naturligtvis helt avgörande för svensk utrikespolitik. Man kan bara se till vilken vikt som Försvarsberedningen som nu arbetar lägger vid just situationen i Ryssland, vad som händer där de kommande åren och vilka möjligheter de har att återuppbygga ett militärt försvar som i dag har raserats. Detta är naturligtvis en betydande fråga. Det går inte att komma ifrån det. Därför spelar det faktiskt en stor roll. I ett läge där vi i Sverige har ett val bara någon månad senare är det självklart att en ny tillträdande regering bestående av Socialdemokraterna eller eventuellt andra partier måste veta om hur relationerna är med Ryssland. För mig känns det som en självklarhet att en nytillträdande regering måste känna till hur relationerna är med vår viktiga stormakt i öster. Annars hamnar man i en helt ohållbar situation om det skulle överföras till utrikespolitiken i dess helhet att varje nytillträdande regering skulle börja från noll. Det är därför ingen slump att vi i vår grundlag har formuleringen av frågor av stor vikt i utrikespolitiken skall tas upp i Utrikesnämnden så att alla partier i riksdagen känner till hur det står till med läget i utrikespolitiken. Jag menar att det särskilt efter det att Boris Jeltsin skickade ett svarsbrev där han reagerade mycket starkt på brevet från den svenske statsministern visade sig att det blivit en känslig utrikespolitisk fråga som måste tas upp i Utrikesnämnden. Men Carl Bildt gör inte det. Han säger någonting i förbifarten om att en kontakt har ägt rum mellan Ryssland och Sverige. Det gör att vi från KU, när vi rett ut den här situationen, känner oss tvingade att rikta en ganska skarp kritik mot Carl Bildt i denna fråga. Jag tycker också att det är bra att vi har fått en bred majoritet bakom den kritiken. Jag yrkar bifall till utskottets anmälan.

Fru talman! Det är tre olika saker som vi hanterar under detta ämnesblock som gäller EU. I en fråga har vi kunnat ena oss i utskottet, nämligen regeringens information om EES till riksdagen. Utskottet har där enats om en problematiserande skrivning. Dåvarande EES-avtal och nuvarande medlemskap i EU innebär en ny situation för Sverige. Det finns problem och egentligen också brister att diskutera när det gäller hur information mellan regering och riksdag skall försiggå för att det skall bli på bästa sätt. Vi som har svarat för anmälan har låtit oss nöja med det, eftersom vi i Sverige är i ett arbete där vi vinner erfarenhet. Men strävan måste naturligtvis vara att stärka riksdagens roll och position i arbetet inom Däremot har det på två andra punkter inte gått att nå enhällighet. Där har man från ja-partiernas sida icke velat gå med på berättigad kritik av regeringens agerande. Situationen 1993-1994 var att vi i Sverige stod inför en folkomröstning om EU-medlemskap. Det gällde då att ge ett material till folket inför denna omröstning som skulle präglas av allsidighet för att ge människorna möjlighet att ta ställning utifrån en korrekt och riktig information. Som ett led i detta ville regeringen tillsätta ett antal konsekvensutredningar som skulle utreda konsekvenserna av ett medlemskap.

I stället var det en mycket ensidig övervikt av personer som uttalat sig vara för ett ja till EU. Det var 33 av 35 utredare som var utpräglade jasägare. Det visade sig också vid utfrågningen som utskottet hade med det ansvariga statsrådet Dinkelspiel att man hade tagit reda på att dessa personer var, som han uttryckte det, sakkunniga i EU-frågorna. Därmed visste säkert regeringen också mycket väl vilken inställning de hade i EU-frågorna, även om f.d. statsrådet Dinkelspiel förnekade det och sade att regeringen inte hade någon aning om deras position i EU-frågorna. Däremot visste man om att de var sakkunniga i EU-frågorna.

I en reservation till utskottsbetänkandet menar vi att regeringen här har underlåtit att vidta några åtgärder för att åstadkomma en allsidig sammansättning och att regeringen och statsrådet Dinkelspiel därför inte kan undgå kritik för detta. Det har inte heller framkommit något som ändrar den slutsatsen. Inför folkomröstningen var det också en litet grannlaga uppgift att fördela de ekonomiska resurserna, dvs. medel för att bedriva påverkan av folkopinionen, mellan ja och nej-sidan. Ja-sidan hade ett stort övertag i resurser redan från början eftersom stora och rika företag och organisationer stod på ja-sidan. Men man hade ambitionen att åtminstone ha en hygglig rättvisa och en hyggligt jämn fördelning av de statliga medlen. Men man kunde heller inte låta det vara. Regeringen gav ut en skrift som spreds i en liten upplaga till landets bibliotek. Den skriften gav regeringens syn - för övrigt en vinklad syn - på det avtal som man hade framförhandlat. När opinionsmätningarna började visa att nej-sidan var på frammarsch beslutade man sig för att stärka ja-sidan ytterligare genom att sända ut denna vinklade information till samtliga hushåll.

Genom att på det viset öka mängden japropaganda inför folkomröstningen har regeringen kringgått den princip som man fattat beslut om, nämligen att propagandaresurserna från statens utgångspunkt skall fördelas någorlunda jämnt mellan de båda sidorna i folkomröstningskampanjen. Därmed har regeringen egentligen missbrukat sin position. Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att regeringen inte kan undgå kritik för detta. Man har försökt att utnyttja sin position som regering och statsmakt för att påverka folket i en viss riktning i en folkomröstning. Man har alltså inte agerat som enskilda politiska partier - det har regeringspartierna naturligtvis full rätt att göra. Vi menar att detta är otillbörligt och att utskottet borde ha kunnat samlas kring en kritik av detta. Tyvärr har ja-partierna i det stycket låtit ja-inställningen vägleda sig att ställa upp bakom regeringens positioner, vilket vi beklagar.

Fru talman! Den här diskussionen handlar egentligen om flera EU-frågor. Jag tror att det är fyra ärenden som vi har samlat under en diskussion här. Jag kan instämma i mycket av det som Kenneth Kvist tidigare har tagit upp.

Den fråga som jag i första hand tänker ta upp är den om det informationsmaterial som gick ut till alla svenska hushåll inför folkomröstningen om EU. Sveriges riksdag hade beslutat att det skulle skickas ut en informationsfolder från Riksskatteverket. Sveriges riksdag hade också beslutat om att man skulle fördela medel någorlunda rättvist mellan jaoch nej-sidan, som Kenneth Kvist sade tidigare. Detta var givetvis litet grand löjeväckande alltihop eftersom ja-sidan i verkligheten hade enorma resurser jämfört med dem som fanns på nej-sidan inför folkomröstningen. Det finns statsvetare som i efterhand har granskat detta. Man talar om att det fanns kanske 20 gånger så mycket pengar på ja-sidan som på nejsidan. Alla vi som var med vet ju vilka möjligheter detta gav. Ja-sidan kunde prestera annonser i alla Sveriges dagstidningar medan nej-sidan i första hand fick klara sig med att prata från mun till mun. Det gick ju ändå väldigt bra för nej-sidan. Vi hade ju så pass mycket bättre argument. Det insåg även statsrådet Dinkelspiel. Man hamnade i en mycket svår situation. Som jag bedömer det är det orsaken till att Dinkelspiel inte nöjde sig med de beslut som fanns från riksdagen. På eget bevåg - det visade sig mycket klart i den utfrågning som vi har haft - fattade han ett eget beslut om att det skulle skickas ut ytterligare en informationsfolder och att båda dessa informationsfoldrarna, den från Riksskatteverket och den som Utrikesdepartementet självt skulle skicka ut, skulle innehålla en text som är mycket propagandamässig. Den är full av både lögner och vilseledande information. Sådana här hushållsutskick kostar mycket pengar. Det var fråga om ett antal miljoner kronor utöver de som riksdagen anslagit som därmed ställdes till jasidans förfogande. Jag skall ta upp några exempel från dessa foldrar som visar hur oerhört snedvriden informationen är. Det gäller t.ex. miljökraven som ligger mig varmt om hjärtat. I rubriken står det: Sverige behåller miljökraven. I texten står det: Om EU inte når upp till svenska miljöstandarder under de fyra åren kommer Sverige att behålla sina regler med hänvisning till den s.k. miljögarantin. En paragraf i EU:s Romfördrag ger medlemsstaterna rätt att hålla en högre nationell skyddsnivå. Detta är direkt lögnaktig information. Det påpekades också före folkomröstningen av ordföranden i den konsekvensutredning som hade att utreda miljökraven och vad som skulle hända med Sveriges miljöregler vid ett medlemskap i EU. Han var själv en förespråkare för ett svenskt medlemskap, men han tog kontakt med departementet och sade att han inte alls kunde ställa upp på detta. Det måste vara en annan skrivning som talar om verkligheten i stället för den här skönmålningen. Men det hjälpte inte utan departementet stod på sig och ville ha sin bild av verkligheten i stället. Det finns fler exempel. Det talas om att vi får behålla vår nationella regionalpolitik, men i själva verket pågick det förhandlingar om just den svenska nationella regionalpolitiken som inte var färdiga förrän nu i våras. De innebar ganska betydande förändringar av den nationella regionalpolitiken. Där står om skydd mot salmonella och om allt möjligt som vi skulle klara av att få behålla samt att vi också skulle få fler jobb genom ett EU-medlemskap. Men var och en vet ju i dag att mycket av det som sades och skrevs från ja sidan inte var med sanningen överensstämmande. Eftersom det inför folkomröstningen begicks så uppenbara felaktigheter och så uppenbara övergrepp från ja-sidan och från makten, tycker jag faktiskt att man kan kräva litet mer ryggrad av de partier som är representerade i konstitutionsutskottet och som har att ta del av denna granskning. Ni borde faktiskt erkänna att det har begåtts en hel del felaktigheter inför folkomröstningen och att den då sittande regeringen inte har skött detta på ett hyggligt sätt. Det är också väldigt illa att konstitutionsutskottet som institution inte klarar av att visa upp så pass mycket ryggrad här.

Fru talman! Man kan vara anhängare av Folkomröstningsinstitutet och ändå se komplikationer i förhållande till den parlamentariska principen. Den kommer ju till uttryck i regeringsformen, bl.a. i första avsnittet, 6 §: Regeringen styr riket. Den ansvarar inför riksdagen. Här kommer bl.a. frågan upp om hur en regering skall styra riket när en folkomröstning blir aktuell - en folkomröstning som dessutom berör regeringspolitiken i centrala hänseenden. Hur utöva regeringsmakten inför en folkomröstning är väl egentligen den principiella frågeställning som vi här diskuterar. Man kan göra en jämförelse med hur regeringar styr inför de allmänna valen. Hur tillämpar regeringar Utredningsinstitutet, kommittéväsendet respektive rätten att utge publikationer inför allmänna val? Varken regeringsformen eller några andra regler ger någon klar anvisning om hur regeringsmakten skall utövas, vare sig nu när vi inte direkt står inför ett val eller vid ett nära förestående val. Det finns ju många exempel på att varje regering använder sig av kommittéväsendet och informationsmöjligheterna både inför val och i andra sammanhang. Jag kan bara som exempel nämna att inför det senaste valet var man vid Miljödepartementet duktig på att använda kommittéer. Utbildningsdepartementet lade ned mycket arbete på informationssidan. Den gamla socialdemokratiska regeringen gjorde nog också en hel del liknande inför valet 1991. Detta är ett etablerat faktum. Hur är det då med kommittéväsendet? Finns det några regler om hur kommittéväsendet skall fungera? Det gör det faktiskt inte i regeringsformen. Man kan indirekt sluta sig till att varje regering har stor frihet att använda sig av systemet med utredare, utredningar och kommittéer. Regeringar får och kan sätta samman olika inslag i förberedelsearbete inför ett regeringsbeslut och indirekt inför ett riksdagsbeslut och för all del även inför uppföljningar av riksdagsbeslut. En regering kan välja mer eller mindre av parlamentarisk partipolitisk förankring i en utredning här i riksdagen. Vi vet hur partibilden ser ut. Det är särskilt viktigt för en minoritetsregering att fundera över hur man på ett klokt sätt sätter samman en kommitté. Inför en folkomröstning har en regering samma rörelsefrihet som varje regering har och, kan man säga, samma skyldighet att styra riket. En regering kan inte heller inför en folkomröstning åläggas att inte använda sig av utredningsväsendet eller kommittéväsendet. Men sammansättningen av en kommitté blir naturligtvis mer komplicerad när man inte, som inför ett val, har en partibild här i riksdagen att utgå ifrån. Då kommer man in på en omdömesfråga: Hur komponera en kommitté? Vi, som inte ser att detta har varit något som man bör rikta kritik mot, har uppfattningen att vi hamnar på en sluttande plan om riksdagen och konstitutionsutskottet börjar att föreskriva olika principer för hur kommittéer skall sammansättas åsiktsmässigt. Det må gälla inför en folkomröstning eller vid sidan av folkomröstningar. Så får jag gå över till den informationsverksamhet som en regering kan bedriva. I regeringsformen finns det ingen aktivt utformad regel eller restriktion för hur en regering kan genomföra information kring regeringens verksamhet eller beslut. Detta kan man sluta sig till indirekt genom regeringsformen, där det talas om att det i lagstiftningsmakten, finansmakten, utrikespolitikens maktutövning och förvaltningsmakten inte finns några regler för hur information skall gå till. De informationsmöjligheter som finns för en regering blir ett utflöde också det av det första kapitlet i grundlagen; regeringen styr riket. Finansiering av verksamheten måste ske inom ramar som riksdagen anger, knutet till sina anslag. Inför ett allmänt val finns här en betydande möjlighet för en regering att genomföra informationsinsatser. Det är väldigt tveksamt om vi från riksdagens sida skall genomföra en grundlagsändring eller utfärda föreskrifter av generell natur om hur en regerings informationsverksamhet skall gå till. Inför en folkomröstning har vi heller inga regler som skulle kunna användas. Jag tror att det är farligt att ge sig in på regler av generell natur när det gäller hur en regerings informationsverksamhet skall gå till, även om den är knuten till eller har bärighet till en folkomröstning. På den här punkten tror jag att det i förlängningen finns principiella problemställningar som man från reservanternas sida bör besinna när man riktar kritik mot den dåvarande regeringens agerade. Jag noterar också att i reservationen och i de uttalanden som har gjorts i dag finns inga hänvisningar till någon konkret föreskrift, vare sig i regeringsformen eller på annat sätt, som man menar att den dåvarande regeringen skulle ha brutit mot.

Herr talman! Björn von Sydow, det finns i vår reservation ingen anmärkning kring grundlagsregleringen. Men vi riktar uppmärksamhet på att det faktiskt finns riksdagsbeslut som handlar om precis den här saken, dvs. informationen inför folkomröstningen om medlemskap för Sverige i den europeiska unionen. I de riksdagsbeslut som fattades togs upp både hur jaoch nejsidan finansiellt skulle använda statens resurser och att Riksskatteverket borde ansvara för den information som gick ut från staten inför folkomröstningen. Men här har alltså Ulf Dinkelspiel och därmed regeringen tagit ett eget initiativ som går långt utöver riksdagens beslut och som i praktiken åsidosätter riksdagens beslut, vilket gör att beslutet faller. Det är mot detta som jag tycker att man kan rikta mycket allvarlig kritik, därför att dessa riksdagsbeslut fattades just för att det inte skulle ske en otillbörlig och missvisande påverkan utifrån den makt som regeringskansliet innehar, där betydande resurser kan användas för den här typen av information som går direkt till hushållen.
Herr talman! Det riksdagsbeslut som det här syftas på gällde kampanjmedlen, inriktningen inför folkomröstningen med särskilda medel. Visst skulle det vara möjligt att riksdagen hade beslutat anslag efter anslag med föreskrifter om hur olika anslag skulle kunna användas. Men var hamnar vi då? Skall riksdagen föreskriva åsiktsregler, utformningar av hur regeringen skall kunna forma sin information? Var hamnar vi då? Ett sluttande plan.
Herr talman! Om riksdagen beslutar att vi skall använda si och så mycket pengar som kampanjmedel inför folkomröstning, då skall inte regeringen få använda mångmiljonbelopp utöver detta för ena sidan. Likadant är det med informationen. Om riksdagen beslutar att Riksskatteverket skall gå ut med en informationsbroschyr som i första hand handlar om det tekniska förfarandet vid folkomröstningen, skall inte regeringen använda mångmiljonbelopp för att gå ut med sin propaganda utöver det, utan då är det riksdagsbeslutet som skall gälla.
Herr talman! Nu är vi inne på innehållet i den publikation som gjordes. Var hamnar vi om riksdagen föreskriver hur regeringens information skall vara utformad? De exempel som bl.a. Peter Eriksson nämnde tidigare är inte oomtvistade. Det finns motsatta tolkningar på vissa av de punkter som Peter Eriksson anför om hur fördraget skulle tolkas, bör tolkas och kan tolkas.
Herr talman! Björn von Sydow hänvisar till att det inte finns några exakta regler kring detta. Vi är i flera fall överens om skrivningarna när det gäller andra ärenden där vi riktar viss kritik mot regeringen Bildt och där det inte direkt handlar om överträdelse av regler utan där det avser överträdelse som har att göra med allmän trovärdighet. Det är också ett fall. I en folkomröstningssituation är den frågan utbruten ur styrandet av riket. Den överlåts, i alla fall med rådgivnings rätt, till folket. Det är givet att regeringen då skall handha det på ett förtroendefullt och grannlaga sätt. Det är riktigt att regeringen styr riket. Men det står ingenstans att detta att styra riket skall innebära att regeringen skall ha rätt att styra riket dithän den vill, att den också i en folkomröstningssituation ha rätten att försöka vilseföra folket. Jag tycker att Björn von Sydows huvudanförande på alla väsentliga punkter egentligen visar att den kritik som vi riktar är korrekt. Han talar om att inget hindrar en regering från att använda utskottsväsendet eller kommittéväsendet i en folkomröstningssituation och att det inte heller finns regler som begränsar den propaganda som regeringen får föra. Därmed har egentligen vår kritik träffat precis rätt. Det vore bra om ni också skulle ha mod att dela den.
Herr talman! Det blir enklare i sådana här situationer när det handlar om allmänna val och det är partierna som skall vara representerade i kommittéer. Det blir också lättare med informationsgivningen när det är regeringen som står för den fråga som skall avgöras av folket i ett vanligt val, det blir mindre komplikationer. Det görs gällande att det finns vilseförande argumentation osv. i broschyrerna. Det är tvistigt. Det finns många olika meningar om vad som har varit rätt eller inte. Poängen är emellertid att kritik har riktats mot regeringens föreskrifter. Det är helt rätt. Varje regering som ger ut skrifter måste fundera på om skriften innehåller felaktigheter eller överdrifter och om den kan direkt motverka eventuella syften - som regeringen kan ha haft - inför ett avgörande. Den diskussion om huruvida broschyrerna var riktigt utformade eller inte som Peter Eriksson och Kenneth Kvist har fört i sakfrågorna var legitim före folkomröstningsdagen.
Herr talman! Det finns en skillnad. Om t.ex. en information med samma innehåll som regeringens skrift hade undertecknats av de i regeringen ingående partierna och spritts med de medel dessa partier fick för att bedriva EU-information, hade ingen haft någon som helst anledning att ta upp detta till diskussion. Men regeringen har ändå, utöver att den är en politisk instans, också ett helhetsansvar i nationen, och framstår därför för många människor som någonting som åtminstone i en del fall bör stå över politiken. När den ger ut någonting som är förment objektivt men faktiskt på punkt efter punkt kan ifrågasättas, utnyttjar den regeringen sin position på ett otillbörligt sätt som inte inger ett gott förtroende. Den försöker manipulera folkomröstningen eller bidra till en manipulation av folkopinionen och folkomröstningen genom att utnyttja sin ställning. Det är det vi menar har skett. Man har så att säga bakvägen förmerat ja-sidans kampanjpengar.
Herr talman! Det är riktigt att vi ställer stora krav på broschyrer och publikationer från en regering. Jag tror också det ligger någonting i vad Kenneth Kvist säger: Om en regering gör starkt partisinnade eller opinionsmässigt präglade uttalanden i kontroversiella frågor, kan det motverka syftet. Är en regering klok så är den mycket omsorgsfull i utformningen av sin informationspolitik. Jag skulle vilja ställa en fråga i det här replikskiftet. Vad är det för generella regler som reservanterna skulle efterlysa för att få sina önskemål tillgodosedda? Med andra ord: Skall Sveriges riksdag, dess konstitutionsutskott, när det granskar statsråden ha mer restriktioner? Kommer vi då inte i farlig konflikt med åsiktsfrihetens principer, även när de utövas av staten i form av regeringen?

Herr talman! Jag tycker att det var intressant att lyssna till den här ordväxlingen och att Björn von Sydow visar en viss öppenhet inför det statsvetenskapliga problem som finns, nämligen hur en regering som har tagit ställning för den ena sidan i en folkomröstning skall kunna se till att demokratins krav ändå uppfylls så att också oppositionen får likvärdiga möjligheter. Vi måste lära oss av erfarenheterna från den första folkomröstningen om EU. Det kommer nämligen flera. Det är troligt att vi får ännu en folkomröstning mot slutet av detta årtusende, efter EU:s regeringskonferens IGC 96. Danmark kommer att ha folkomröstning då och jag misstänker att det är troligt att också vi i Sverige kommer att ha en folkomröstning.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 En metod som Ulf Dinkelspiel inte verkade främmande inför vid utfrågningen vore att låta några universitetsinstitutioner oberoende av varandra analysera förhandlingsresultatet och sammanfatta det på ett begripligt sätt. En annan möjlighet är kanske s.k. vetenskaplig medling, som har tillämpats av Forskningsrådsnämnden i serien Källa. Två experter med olika värderingar i sakfrågan fick först klara ut vad de var överens om och därefter ge var sin beskrivning av områden där de inte var överens. Det är inte rimligt att den regering som fört förhandlingarna själv skall kunna eller ha intresse av att helt objektivt redovisa resultatet. När det gäller resurstilldelningen vid en folkomröstning bör man ge rimliga arbetsmöjligheter till dem som är i opposition. Den bästa modellen är förmodligen en ny s.k. Fälldindelegation, men med betydligt större resurser till sitt förfogande än vid den första folkomröstningen. Den delegationen kunde också övervaka att resursfördelningen blev någorlunda rättvis och påtala uppenbara skevheter. Det är alltså viktigt att alla som deltar i kampanjen redovisar hur mycket de disponerar och vilka som finansierar deras kampanj. Erfarenheterna från 1994 är egentligen fruktansvärda. Konsekvensutredningarna dominerades av jasägare och remissbehandlades över huvud taget inte. Alla kunde se hur resursfördelningen var rent löjeväckande skev. När det gäller Riksskatteverkets broschyr fanns en sida med argument för nej och fem sidor med argument för ja, varav fyra var skrivna av UD:s handelsavdelning. Många väntade sig säkert att regeringen och UD skulle ge en korrekt redogörelse för det avtal som folket skulle ta ställning till. Så är inte fallet. Ulf Dinkelspiel medgav vid utfrågningen att denna text var en plädering för anslutning till EU, eftersom regeringen ju tagit ställning för ett ja i folkomröstningen. Det finns sakfel och missvisande påståenden i UD:s material, men det allvarligaste tycker jag är att man helt tigit om den avgjort viktigaste innebörden av en anslutning till EU. All offentlig makt utgår inte längre från folket. EU:s bestämmelser tar över svensk lag, även grundlag. Folket kan inte rösta bort lagstiftarna. Sverige har givit upp sin suveränitet som nation. Om detta står inte ett ord i redogörelsen för det avtal som det svenska folket skulle säga ja eller nej till. Ulf Dinkelspiel är personligen ansvarig för de vinklade EU-broschyrerna. Andra statsråd utsåg konsekvensutredningarna utan att lyckas nå balans. Majoriteten i Centerpartiets riksdagsgrupp gör en annan bedömning och vill inte rikta någon kritik mot regeringen i denna fråga. Centern kommer alltså att rösta med majoriteten här. Jag har en annan åsikt, och jag kommer att rösta med Vänstern och Miljöpartiet i reservationerna 6 och 7, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! Jag känner att jag på grund av reglerna inte blev riktigt klar med replikskiftet med Björn von Sydow. Därför satte jag upp mig på talarlistan en gång till. Vi behöver inte här gå in på en djupare diskussion om statens karaktär, om vems intressen staten företräder osv. Många människor har i varje fall ideellt den uppfattningen att staten skall vara allas stat. Det är hela folkets stat, i alla fall vill vi att det så skall vara och så skall framstå. När vi ordnar en folkomröstning i vårt land gör vi det i allmänhet därför att vi vet att folkets mening är delad. Då vill regeringen, eller det politiska systemet om vi så vill, försöka avläsa vilken folkviljan egentligen är. Men i den situationen får staten inte använda all den auktoritet den har, för att vissa makthavare av folket skall få precis det svar som de önskar. Då bortfaller ju så att säga meningen med att låta folket ge makthavarna ett råd. Man får då, för att så att säga handha sitt innehav av statsmakten på ett trovärdigt och anständigt sätt, avhålla sig från att utnyttja positionen till att försöka manipulera eller påverka folkopinionen. Annars får man ju inte höra folkets egentliga råd. Som man ropar får man svar. Man pressar på folket sin mening. Vi menar att det är i detta avseende som man har brustit i hanteringen av det här.
Herr talman! Kenneth Kvists inledning är faktiskt riktig. Vi borde ha diskuterat statens begrepp. Jag menar att staten i en parlamentarisk demokrati som ställs inför en folkomröstningssituation måste uppträda i olika roller. En roll där vi väl har kommit ganska långt i Sverige är att staten försöker finansiera olika sidor av en folkomröstning och ställa förhållandevis lika resurser till förfogande. Det är en del. Men detta förekommer inte i alla stater som använder sig av folkomröstningsinstitutet. En annan del som berörts i ett av inläggen här - jag tror att det var ett inlägg av Birgitta Hambraeus - är statens möjlighet som lagstiftare att eventuellt föreskriva redovisningsplikt för finansiering av folkomröstningskampanjer. Den tredje delen är den som jag tog upp. Där tycker jag inte att någon av reservanterna här har något svar. En regering är grundad på regeringsförklaringen. Hur skall regeringen handla i den situationen? Här är det svårt att anlägga restriktioner i lagteknisk mening. Men det finns naturligtvis klokhet och etik som bjuder på att man icke går långt i partisinnet där. Låt mig avrunda med att säga: Inför de allmänna valen har många skrifter utgivits av många regeringar som uppfyller lägre ställda krav på allsidighet och saklighet än jag menar att det är fråga om åtminstone beträffande de här broschyrerna.
Herr talman! Det finns ändå en skillnad här, Björn von Sydow. I de allmänna valen till riksdagen är det ju faktiskt regeringarna som granskas och ifrågasätts. Om en regering lämnar ut en "propagandapräglad" broschyr skulle kanske också jag ha synpunkter på det när det gäller sättet att använda statsmedlen, för det här borde vara partiernas sak i valen. Likväl är broschyren kritiserbar på ett annat sätt och också lätt genomskådlig för människor som är för eller emot regeringen. Här gäller det dock en sakfråga. Staten skall pejla folkets vilja. Men sedan använder ena sidan statsmakten för att påverka folkviljan. Jag menar att man brister i omdöme och i den oväld som borde finnas när man använder statsmakten till att ge ut vinklad information och till att under en sorts vetenskaplig mask konstruera vinklade rapporter som talar om hur förträffligt allt kommer att bli bara vi kommer med i EU. Det är klart att det inte går att sätta upp entydiga regler. Men, som jag tidigare sade, vi granskar faktiskt också omständigheter och förhållanden som har att göra med ett allmänt trovärdigt beteende och en allmänt trovärdig behandling av staten och dess resurser.

Herr talman! Jag vill gärna ge ett kort svar på Björn von Sydows fråga här. Vi kan isolerat se till informationshanteringen och de hushållsfoldrar som gick ut till svenska folket veckorna före folkomröstningen.

Det rör sig alltså om ganska tunga argument i en känslig situation. Tycker då inte Björn von Sydow att det vore ett sätt att missköta sin ställning som regeringsinnehavare och att otillbörligt utnyttja sin position? Jag är ganska övertygad om att Björn von Sydow skulle tycka att det var ett mycket allvarligt övergrepp.

Herr talman! Peter Erikssons ordval här liksom reservationens avslutning är mycket långtgående i skildringen av hur både de aktuella broschyrerna såg ut och skissen till en tilltänkt plädering skulle ha varit. Det är självklart att en broschyr som den som Peter Eriksson skisserar inte skulle accepteras. Men hur var det med broschyrerna? Ja, de ledde fram till att det tydligt klargjordes att det handlar om att den enskilde skall rösta ja eller nej. Det talades om att det var för en folkomröstnings skull, och det klargjordes att det var fråga om den enskildes ja eller nej. Peter Erikssons jämförelse haltar. Jag misstänker att den tilltänkta broschyren från den gamla borgerliga regeringen inte skulle ha uppmanat till att rösta antingen med regeringen eller med oppositionspartierna.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Björn von Sydow erkänner att den här principen/det här prejudikatet i längden inte håller. Någonstans finns en gräns för när man kan använda regeringens resurser på ett helt otillbörligt sätt. Där måste konstitutionsutskottet reagera. Jag menar att fallet i höstas är ett sådant exempel på grova övertramp från regeringen. Det är sakfrågorna som vi till syvende och sist hamnar på. Björn von Sydows inledande diskussion om att det inte finns någon grund här för kritik på grund av att det inte finns regler i grundlagen om detta faller helt och hållet. Det är alltså sakfrågorna vi borde ha diskuterat, liksom innehållet i broschyren. Vi borde ha frågat: Är det här en någorlunda korrekt verklighetsbeskrivning eller inte? I det här fallet är det inte så.
Herr talman! Nej, det är inte så. Peter Eriksson och andra opponenter har inte kunnat anvisa någon väg för hur en grundlagsstiftning eller annan lagstiftning skulle se ut som reglerar hur regeringen skall kunna använda informationstekniska medel. I flera anföranden har jag sagt att en klok regering förstår att går man för långt, så kommer det att vändas mot regeringen. Den offentliga granskningen av allt som publiceras, från regeringen och andra, är nödvändig. Det är i en kampanj - en valkampanj eller en folkomröstningskampanj - som den diskussionen hör hemma, inte i något som har formen av granskningar i efterhand av konstitutionsutskottet eller av försök till inskränkningar eller preciseringar i åsiktsfriheten i vårt land.
Herr talman! Björn von Sydow pratar om vad en klok regering skall göra. Jag pratar om vad ett klokt konstitutionsutskott bör göra i ett sådant här läge. Det är uppenbart att vi måste se till att det inte blir ytterligare sådana här situationer i framtiden och att vi i det här läget måste reagera mycket bestämt mot den tendens som finns till att regeringspartierna vid allmänna val eller folkomröstningar inte utnyttjar regeringens ställning, maktposition och finanser för egna partipolitiska syften.

Herr talman! Volvo-Renault-frågan har tagits upp på utskottets eget initiativ. Man har också ägnat en del uppmärksamhet åt regeringars agerande tidigare när det gäller den svenska bilindustrin. Det gäller t.ex. Volvos etablering i Uddevalla 1985 och Saab-Scanias etablering i Malmö 1986. Om de tidigare affärerna kan väl sägas att utskottet inte närmare tagit fram konstitutionella aspekter. Man kan konstatera - men det visste vi ju redan förut - att det sannerligen inte var några lysande resultat som uppnåddes vare sig i Uddevalla eller i Malmö. Men det har varit en sak för Riksdagens revisorer att se närmare på. Det är naturligtvis varje regering obetaget att fatta okloka politiska beslut; det är inget som i och för sig angår konstitutionsutskottet. Däremot kan vi se att frågan har en ideologisk skiljelinje mellan en socialdemokratisk uppfattning, eller skall vi säga en vänsteruppfattning, och en borgerlig uppfattning. Från socialdemokratisk sida och från vänstersidan över huvud taget har man inte någonting emot att staten och regeringen ordentligt lägger sig i vad industrin sysslar med. Den här frågan har två delar. Den ena gäller informationssidan. Jag vill påminna om att hela det här Volvo-Renault-spektaklet pågick från 1990 fram till, låt oss säga, den 2 december 1993 då den tilltänkta fusionen definitivt sprack. Informationssidan är alltså den ena. Det har varit mycket diskussion om huruvida den svenska regeringen var informerad om vad som hände under perioden från den 22 november 1993 till den 2 december 1993. Det tragiska i det här sammanhanget är de många insinuationer som förekom, inte minst från konstitutionsutskottets tidigare ordförande Thage G Peterson, både i artiklar och vid utfrågningar - alltsammans uppenbarligen i syfte framför allt att smutskasta förre statsministern Carl Bildt och också förre utrikeshandelsministern Ulf Dinkenspiel. Det var detta som föranledde statsminister Carl Bildt att skriva sitt brev till konstitutionsutskottet, något som skall behandlas senare. Carl Bildt och regeringen fick inte någon information från den 22 november till den 2 december. Motsatsen skulle ha hävdats av Thage G Peterson, som vid inte mindre än sex tillfällen sade att han visste att regeringen skulle ha fått någon typ av information. Han gavs många möjligheter att närmare förklara vad det var han visste, när han hade fått upplysningarna och från vem han hade fått upplysningarna. Senast var det, vill jag minnas, vid en utfrågning den 19 april. Men något besked kom aldrig. Vi kan alltså konstatera att informationsfrågan varit den ena sida av saken. Det har inte lyckats för utskottet att på den punkten klarlägga vad som har hänt respektive vad som inte har hänt. Pehr G Gyllenhammar uppger att han definitivt inte visste om att affären skulle spricka förrän vid styrelsemötet den 2 Den andra frågan som har tagits upp och diskuterats gäller vilken ställning regeringen skall ta. Carl Bildt förklarade tydligt vid utfrågningen våren 1994 att hela affären inte var ett ärende för regeringen och att det var en medveten politik från regeringens sida att ansvaret skulle ligga hos Volvo. Detta tas nu till intäkt av vänstermajoriteten för att anklaga regeringen för passivitet. Tvärtom måste det naturligtvis ses som något i hög grad positivt - i varje fall från borgerlig utgångspunkt - att man i regeringen gjorde en klar boskillnad mellan sitt eget och det enskilda näringslivets ansvarsområde. Fusionen var en sak uteslutande för Volvos bolagsstämma. Den omständigheten att majoriteten i utskottet nu vill göra en politisk sakbedömning och anklaga regeringen för att ha en annan uppfattning är naturligtvis någonting som inte har det ringaste med konstitutionella aspekter att göra. Herr talman! Från den utgångspunkten kan jag inte finna annat än att den kritik som framförts enbart är partipolitiskt betingad och inte har någonting med själva sakfrågan att göra. Den bör därför avvisas. Jag yrkar bifall till reservation nr 9, vilket jag för resten gjort tidigare också.

Herr talman! Kärnan i ärendet är egentligen det som Birger Hagård kallade för den andra delen av frågan, nämligen vilken uppgift och vilken ställning regeringen har. Jag kan konstatera att det handlar om att vi har olika syn på vilken regeringens uppgift i sådana här situationer är. Därmed är det inte riktigt fråga om ett konstitutionellt problem i den vanliga bemärkelsen här, utan det är två näringspolitiska ideologier som bryts. Vi i Folkpartiet anser att staten skall styra inom allmänna ramar och regler och inte gå in i enskilda beslut. Socialdemokratin har en annan uppfattning i någon form. Den är mer eller mindre långt driven, kanske beroende på schatteringar inom partiet. Jag tror att vi kommer att få leva med den här debatten under all överskådlig framtid. Frågeställningen lär överleva också de statssocialistiska systemens kollaps i Östeuropa. Ändå finns det en del empiriskt material som, om debatten gällde näringspolitik, man skulle kunna anföra till stöd för den hållning som vi i Folkpartiet tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet har intagit. Varje gång staten har försökt bete sig som majoriteten önskat och när boskillnaden inte riktigt har iakttagits, har det gått mer eller mindre dåligt, ofta mer. Det finns en formulering i majoritetens text om att regeringen skulle ha visat bristande intresse och ansvar i en fråga av så stor betydelse för landet som Volvo-Renault-affären. Samma formulering kan faktiskt användas om precis motsatt hållning; det hade varit att visa bristande intresse och ansvar om regeringen försökt blanda sig i och bryta boskillnaden. Jag tror faktiskt att den är nödvändig för både näringslivets och politikens långsiktiga positiva utveckling. Jag kommer att nöja mig med dessa enkla konstateranden. Det avgörande för Folkpartiets del är att inget konstitutionellt fel har kunnat påvisas. Den andra debatten kan man föra om man har lust, men jag tycker inte att detta är riktigt rätt tillfälle. För att underlätta för sekretariatet skall jag passa på att yrka bifall i ordentlig ordning till reservationerna 4, 9, 13, 15, 16, 17, 19 och 21.

Herr talman! I regeringsformens 1 kap. 4 § står: "Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen." I Sverige finns knappt en handfull företag som kan betraktas som någon form av symboler för Sverige. Till de företagen hör tveklöst Volvo vars bilar världen över kopplas samman med Sverige och svensk industriell produktion. Volvo och Renault kom var det rimligtvis inte endast en angelägenhet för de berörda företagen utan också en angelägenhet för Sverige som nation. Även om regeringens bedömning av kanske både ideologiska och andra skäl var att man inte kan bestämma över ett företags agerande, är det ändå rimligt att förvänta sig av landets regering att den med största intresse försöker följa processen och se vad den genom sitt agerande i sammanhanget kan ta till vara för våra svenska nationella intressen. Regeringens uppgift är ju att styra riket. Företaget Volvos betydelse för Sverige behöver väl knappast beskrivas. Volvo har inte bara betydelse för sysselsättningen i Västsverige utan fungerar som motor för mängder av underleverantörer över hela landet. Vissa regioner är helt beroende av Volvo och dess framgångar. Ur den synvinkeln borde det vara självklart för en regering att noga följa utvecklingen när Volvo går in i förändringar av den storleksordning som det var fråga om vid planerna för samgåendet med Renault. Herr talman! Den fråga som kommit upp kring regeringens agerande vid Volvo-Renault-affären berör egentligen i huvudsak regeringens kännedom om affärens utveckling under den dramatiska slutfasen - de tio dagarna innan Volvo-Renault-affären sprack och Pehr Gyllenhammar såg sig föranlåten att lämna ledningen för Volvo. Bakom frågan ligger bl.a. en undran i vad mån regeringens ledamöter haft sådan kunskap om affärens faktiska utveckling att de kunnat förutse de kraftiga ändringar i aktiekursen för Volvo som blev följden av att affären sprack. Att dra hela förhistorien till den spruckna affären är, herr talman, att i onödan ta kammarens tid i anspråk. Den är i dag väl känd. Det är också väl känt att den spruckna affären gömmer många undertoner och att den ackompanjerades av såväl sakliga som mer känsloladdade argument blandade med makt och inflytandefrågor. Allt finns väl omvittnat i mängder av tidnings och tidskriftsartiklar. Med tanke på Volvos oomtvistade betydelse för landet är det bristande intresse som regeringen enligt egen utsago visade för affären anmärkningsvärt. I ett läge där både person och gruppmotsättningarna var så uppenbara och där osäkerheten inför affärens slutgiltiga utgång ständigt stegrades hade det egentligen varit naturligt om regeringen haft en egen kontaktperson med uppdrag att följa turerna. Att i den dramatiska och mycket känsliga slutfasen av affären inte ens försöka följa utvecklingen genom frågor till eller information från Volvos ledning eller personer med god insikt i Volvo, förefaller mer än oansvarigt. Enligt regeringens eget uttalande fanns det ingen kontakt mellan regeringen och ledningen för Volvo mellan den 22 november 1993 och den 2 december samma år, tio dagar fyllda av dramatik och svängande priser på Volvoaktier. Regeringen Bildt hävdar att man under nämnda tid fick sin information genom massmedierna och därför var precis lika välinformerad som vilken annan svensk som helst. I det brev Pehr Gyllenhammar skrivit till konstitutionsutskottet finns det inget belägg för att inga kontakter förevarit mellan Volvos ledning och regeringen under nämnda period. Pehr Gyllenhammar gör i brevet gällande att han informerat regeringen kontinuerligt. Han antyder dessutom att det funnits även andra informationskällor till regeringen. Däremot säger han ingenting om när informationerna mellan honom och regeringen eventuellt upphörde. Det som är känt om Pehr G. Gyllenhammar som person är att han är oerhört noggrann och att han har för vana att informera. Enligt de människor som genom åren funnits nära Pehr G. Gyllenhammar är regeringens försäkran om att inga kontakter eller informationer förelåg under de tio dramatiska slutdagarna mindre trovärdig. Pehr G. Gyllenhammar lär ha informerat troget och alltid efter samma lista av informationstagare. Även om det inte är konstitutionsutskottets sak att utreda i vad mån regeringen hade eller inte hade någon saklig analys av hur man ville att affären mellan Volvo och Renault skulle landa, så finns det ändå anledning att ifrågasätta om regeringen Bildt genom sitt agerande verkligen tog till vara chansen att bevaka nationens intressen. Den bild man får av regeringens agerande är spretig. Regeringen lyfte egentligen inte ett finger i affären, utöver det gentemot Frankrike diplomatiskt nödvändiga. I en vitbok utgiven av Aktiespararna, en av de organisationer som hårdast drev kampanjen mot sammanslagningen, säger deras vice ordförande - en gammal god vän och under lång tid nära medarbetare till Carl Bildt - direktör Gunnar Ek: "Vi fick klara indikationer på att regeringsmedlemmar bakom såväl skål och vägg förklarat att självklart är vi emot affären." Det som absolut gör regeringens försäkran om bristande information mindre trovärdig är de nära kopplingar som flera av statsråden i regeringen Bildt, inklusive statsministern själv, hade till svenskt näringsliv och självfallet också till Volvo. Om den beskrivning regeringen ger av sitt handlande stämmer, så är det ur konstitutionell synpunkt anmärkningsvärt att landets regering låter tio kritiska dagar gå utan att skaffa sig information för att eventuellt med denna kunna bruka regeringsmakten till landets fromma.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på vad Nils-Göran Holmqvist skulle säga. Jag fann inte ett enda argument för en konstitutionell kritik mot regeringen i det här hänseendet. Han säger att regeringen borde ha informerat sig, den borde ha gripit in. Det är just här den ideologiska skiljelinjen går. Jag konstaterar att den socialdemokratiska regeringen gjorde sig skyldig till utomordentligt allvarliga fel när det gällde både Volvo i Uddevalla och Saab Scania i Malmö. Men det var politiska beslut. Dem bekämpar vi politiskt, i valrörelser och andra sammanhang. Här var det på samma sätt ett politiskt beslut att inte lägga sig i vad det enskilda näringslivet har för sig. Det var en plaidoyer för en socialistisk näringspolitik som Nils-Göran Holmqvist kom med i det här sammanhanget. Han talar om Volvo som symbol för Sverige. Det finns en mängd symboler för Sverige, även andra industriföretag. Vi kan nämna Ericsson och det företag som tillverkar Kalles kaviar, där det väl inte finns något svenskt intresse längre. Det har gått över till Norge. Det finns många andra företag som naturligtvis till stor del är utlandsägda. Industrier som symboler för Sverige får vi kanske vara litet försiktiga med i framtiden. Det som gör mig litet beklämd i sammanhanget är att vi i majoritetstexten mitt på s. 143 ser ett resonemang om vad Gyllenhammar sagt och inte sagt. Sedan står det så här: Detta kan uppfattas så att Per G. Gyllenhammar känner till att andra än han själv informerade regeringen. Majoritetssidan fortsätter alltså med de insinuationer som vi fick i sådant övermått i tidigare sammanhang. Detta är något som i hög grad måste beklagas och som man egentligen borde hålla sig för god för.
Herr talman! Denna replik måste få två beståndsdelar. Först måste jag reagera en smula mot Nils Göran Holmqvists beskrivning av vad som är regeringens uppgift. Regeringen styr riket säger han. Ja, regeringen styr riket under lagarna. Detta är faktiskt ganska väsentligt. Det är bl.a. konstitutionsutskottets uppgift att granska huruvida den styrelse som bedrivs är i enlighet med grundlagar och vanliga lagar eller om man möjligen förbryter sig mot dem på något sätt. Med Nils-Göran Holmqvist definition, som jag hoppas inte var riktigt genomtänkt, blir det legitimt för vilken regering som helst att gripa in och, för att citera honom själv, "bruka regeringsmakten till landets fromma" i vilken fråga som helst som man för ögonblicket tycker är viktig. Det är just för att förhindra att sådant kan ske som vi har ett konstitutionsutskott och även en del andra institutioner. Detta är den ena delen i den replik som är nödvändig på Nils Jag kommer nu till den andra delen. Låt oss anta att regeringen hade gjort det som Nils-Göran Holmqvist rekommenderade, utsett en kontaktperson för att inifrån på något sätt följa processen mellan Volvo och Renault eller kanske i något annat företag. Kalles kaviar har nämnts. Anta att detta hade skett! Vad blir konsekvensen? Vi kan inte veta säkert. Men man kan mycket väl tänka sig en situation där man låser företagen vid olika bedömningar som regeringen gör. Man blockerar kanske förhandlingar. Man kanske skapar en situation där utfallet, vilket det nu blir i olika hypotetiska fall, blir sämre än som skulle ha varit fallet annars, därför att just boskillnaden mellan politik och det som måste vara näringslivets egen sektor av beslutsfattande bryts igenom. Jag vill varna mycket bestämt för föreställningen att man skulle kunna lösa några problem med kontaktpersoner. Det kan bli precis tvärtom.

Herr talman! Den här frågan hänger intimt samman med den fråga vi förut berörde, nämligen Volvo Renault-affären. Jag talade redan förut om de många insinuationer som kom från förre ordföranden i konstitutionsutskottet, Thage G Peterson, när han gång efter annan hävdade att Carl Bildt eller Ulf Dinkelspiel skulle ha fått information från något håll, kanske från Pehr G. Gyllenhammar. Han sade sig veta detta, men han preciserade aldrig någonsin sin del i det hela. Så småningom reagerade Carl Bildt, vilket jag förstår till fullo. När detta upprepades gång efter annan, trots att man vid utskottsutfrågningar klargjort att man inte hade den kännedom som i synnerhet ordföranden i KU hade påstått att man hade, reagerade Carl Bildt. Han skrev ett brev till konstitutionsutskottet där han sade att han ville ha fram vad som var sanning i de här frågorna, att han ville ha fram vilka uppgifter som var korrekta och vilka som inte var det. Nu heter det från majoritetens sida att Carl Bildt därmed skulle ha lagt sig i konstitutionsutskottets arbete, i synnerhet den del som gällde hans egen tjänsteutövning. Vid det senaste förhöret vi hade med Thage G Peterson i april i år gjorde vi försök att få fram från Thage G Peterson vad det nu var han egentligen visste. Han sade sig då vid tre eller möjligen fyra tillfällen ha fått uppgifter från Pehr G. Gyllenhammar. Men när och vilka de här uppgifterna var ville han inte svara på. Vi fick inga som helst raka svar från Thage G Peterson, som i de här utfrågningarna, kan man väl säga, själv tog otillbörligt stor del i "förföljelsen" av Det är naturligtvis ingenting som hindrar en statsminister att skriva ett brev till konstitutionsutskottet. Det finns inga konstitutionella regler, det finns ingen praxis som skulle förhindra att han gör på det viset. Sedan är det naturligtvis utskottet obetaget att göra vad det vill med brevet i fråga. Men det är naturligtvis inte korrekt, som majoriteten vill göra gällande, att Carl Bildt på något sätt skulle ha lagt sig i utskottets arbete. Hedern påbjöd i det här fallet att man fick klarlagt det som har blivit fördolt, och som jag inte heller kan förstå varför det fortfarande skall behöva vara fördolt. Om man säger sig ha visshet om att någonting har timat, varför inte säga rent ut vad det är? Något svar på den frågan har vi aldrig någonsin fått. Därför blir majoritetens uppfattning i det här fallet ett slag i luften. Den kan inte tas till intäkt för att vara någonting annat än just en politisk förföljelse. Jag yrkar avslag på utskottets hemställan, och jag yrkar med detta också bifall till reservation 10. Även det har jag yrkat förut.